Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. I somras skrev jag till statsministern och justitieministern ett brev, som innehöll tio punkter mot gatuvåldet. I brevsvaret underströk justitieministern — och jag blev verkligen glad över det — hur viktigt det är att vi ”med allvar och kraft” förmedlar moral, etik och levnadsregler till barn och ungdom. I min interpellation frågar jag justitieministern vilken moral, vilken etik och vilka levnadsregler det är som vi — som justitieministern uttryckte det — med allvar och kraft skall förmedla. Justitieministern svarar på min interpellation här i dag, och jag är tacksam för det som sagts. Men det är inte mycket mer än några få raders uppräknande av några få välkända honnörsord som jag får till svar — och de är inte relaterade till vare sig människosyn eller uttalad, bestämd etik. Herr talman! Jag kan mycket väl erinra mig att en av justitieministerns företrädare, Lennart Geijer, en gång svarade, när han fick frågan vad han trodde att den ökade ungdomsbrottsligheten berodde på. Han sade: Kanhända beror den på att vi tagit bort kristen moral och etik ur skolans undervisning och inte satt något annat i stället. I Dagens Nyheter den 15 mars 1984 intervjuades en person som blev omnämnd som ”veteran inom arbetarrörelsen”. Över hela sidan stod rubriken: ”Moraliskt tomrum efter Gudsbuden”. Arbetarveteranen, som själv sade sig vara ateist, yttade bl.a.: ”Vi har lämnat tio Guds bud utan att sätta något i stället. Det har blivit ett etiskt-moraliskt tomrum.” När man talar om moral, etik, solidaritet, omtanke etc. krävs det, anser jag, att man också talar om i vilken människosyn och i vilken livsåskådning dessa begrepp skall vara förankrade. Jag har också frågat, herr talman, hur moral och värderingar skall förmedlas.

Det är, herr talman, på sikt ohållbart att anpassa normer och etik efter rådande praxis. Därför duger det inte att stå för något slags värdeneutralitet. Vill vi ge våra barn och vår ungdom en motkraft mot våldsindoktrineringen, som de onekligen utsätts för, då duger det inte med enbart positivt laddade ord. Då krävs det en absolut människosyn. Ja, då fordras det — det är jag helt övertygad om — att vi vågar och vill tala om vilken etik, vilken livsåskådning de positivt laddade orden är förankrade i. Jag anser faktiskt, herr talman, att det är ett svek mot svensk ungdom att omhulda ett slags neutralitetsideologi och samtidigt ställa krav på att ungdomen skall kunna stå emot det raffinerade våldsutbudet. Det är naturligtvis inte bara Norge som vågar tala om i vilken människosyn och etik man vill ha värderingar och normer förankrade. Vi är ju unika i västvärlden, som inte gör det. Får jag fråga: Varför vill inte justitieministern öppet och klart deklarera i vilken livsåskådning solidaritet och omtanke — och de fina ord som justitieministern räknar upp — skall vara förankrade? Är det så omöjligt för en svensk justitieminister nådens år 1986 — i ett land med kristna traditioner, med en kyrka som kan kallas statskyrka — att våga tala om att vi utifrån kristen etik och människosyn behöver ge barn och ungdom kraft och vägledning till solidaritet och omtanke? Det är detta jag vill ha svar på här i dag, herr talman. Jag hoppas att jag får det i en replik av justitieministern och att jag inte bara som svar får den här vanliga uppräkningen av i och för sig utomordentligt positivt laddade ord.

Herr talman! Den debatt som under sommaren och hösten har pågått rörande våldet i vårt samhälle har naturligtvis satt många sinnen i brand. Tidningar, radio och TV har ständigt matat oss med nya sensationer. På något sätt hamnar debatten i en ond cirkel. Ju mer vi politiker försöker penetrera problemet, desto mer stoff får massmedia. Ju mer massmedia behandlar och kanske t.o.m. gör sensation av detta stoft, desto mer inspireras latenta våldsverkare. Jag tycker därför att det är bra att vi i dag i den här debatten har som underlag ett antal frågor från Björn Körlof och Alf Svensson, frågor som måhända inte ger underlag för sensationella skriverier men som riktar uppmärksamheten mot det som händer före våldshandlingen, innan en ung människa gjort andra och sig själv illa. I den allmänpolitiska debatten höll jag ett anförande om våldet i vårt samhälle. Jag pekade då på en rapport som vi från folkpartiet lämnat under hösten. Jag vet inte om justitieministern har läst denna rapport; jag har den här och kan lämna över den nu i dag. I rapporten lämnade vi några konkreta förslag till åtgärder, men framför allt pekade vi på föräldrarnas och samhällets viktiga fostrande roll. Jag vill därför uppehålla mig något vid denna. På bara några decennier har en markant förändring ägt rum vad gäller — Prot. 1986/87:33 förutsättningarna för föräldrarna att klara sin fostrande roll. I takt därmed 21 november 1986 har barnens situation också blivit en annan. Detta måste vara utgångspunk= = Zag ten när man skall försöka diskutera de frågor som ställs i interpellationerna. Gränser och normer både i familjen och ute i samhället har flyttats, ibland enligt mångas uppfattning både för snabbt och för långt. Av förklarliga skäl är detta en process som inte låter sig styras från dag till dag. En påverkan i någon riktning tar tid att slå igenom. Det är därför oerhört viktigt att i tid observera och notera företeelser som på sikt måste sägas vara direkt skadliga både för individen och för samhället. Det som i dag sker i hemmen och i skolorna måste man dra slutsatser av. Det finns tendenser som är oroande, tendenser som kanske också är försignaler till det våld och den hårda ton som förekommer på gator och torg. Det finns tendenser i skolan som borde engagera oss alla och som vi måste reagera på. Låt mig bara som exempel citera vad Bertil Torekull skrev i Östgöta Correspondenten när han sett TV-programmet 20:00 häromkvällen, ett program som leddes av June Carlsson och som ägnades våldet i skolorna: ”Små ligister spelar upp i klassrummet hela sin brutalitet, de klär sig som smågangster, de talar ett språk som kunde få en drängkammare att likna Svenska Akademien. De tar bokstavligen struptag på lärare, helst kvinnliga för de är i allmänhet fega dessa busar; de hotar att skära upp magen på gravida, de förstör möjligheterna för vanliga hederliga elever att lära sig vad skolan vill och skulle kunna lära dem om skolan i vår tid fick ro. Sådan är verkligheten i denna stad Linköping, i andra kommuner som Norrköping, Mjölby osv — det okända våldet i klassrummen sprider sig och varenda skolchef låtsas som om det regnar ty vem vill få ut på stan att hans skola styrs av tonårsmaffian.” Det är drastiska uttryck måhända, men de speglar — det är min egen erfarenhet — en verklighet i många av våra skolor. I den skrivelse om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott som regeringen lämnade den 2 oktober säger man följande: ”Genom insatser i bostadsoch familjepolitiken, i skolan, i arbetslivet och i fritidsverksamheten kan förutsättningar skapas för att vi skall kunna ta ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka och hindra sociala och personliga problem.

Det bästa man kan säga om dessa är att de uttrycker en allmän välvilja. Där finns inte ett enda konkret förslag — inte en enda konkret åtgärd föreslås. Där finns inte ett enda ”hur”. De små barnens och de yngre tonåringarnas mobbning, hot och trakasserier växer ju till sig och blir det ungdomsvåld som vi alla tycker så illa om. Jag vill därför till sist ställa en fråga till justitieministern: 35 Kommer den kampanj som socialdemokraterna uppmanat oss alla att 21 november 1986 delta i också att följas av konkreta förslag till åtgärder inom skolan och fritidssektorn? Våldet och mobbningen måste ju mötas med något mer handfasta tag och inte med allmänt välmenande fraser.

Herr talman! Vi kan aldrig acceptera att våldet i vårt samhälle trappas upp. Vi får heller inte acceptera den utvecklingen. Vad som i dag oroar oss i vårt land är den allt större råhet som finns som inslag i våldshandlingarna. Vi har med stor bestörtning följt pressdebatten om misshandlade kvinnors situation. Den enda period de kunde känna trygghet och frihet var då mannen satt i fängsligt förvar. Med fängelsestraff som alltmer förkortats har denna lugna period minimerats, och sedan har kvinnan tvingats att isolera sig för att inte återigen drabbas av de våldshandlingar som mannen utsatte henne för före domen. Ca 1 000 kvinnor lever i dag i en dåligt skyddad anonymitet; det är offret som placerats i fängelse och inte våldsutövaren. Centerpartiet kräver nu åtgärder som skyddar de kvinnor som inte kan behålla sin vistelseort eller identitet hemlig för att undgå detta ständiga hot. Att barn som upplever att föräldrarna misshandlar varandra kommer till skada är helt klart. Deras ångest och deras rädsla finns det ingen statistik på, men det är grymma scener som dessa barn bevittnat. De löften som statsrådet givit för att förhindra denna utveckling av spårande av dessa kvinnor måste uppfyllas med största skyndsamhet. För några år sedan svarade dåvarande justitieministern på en interpellation jag ställde till honom att han inte hade mycket hjälp att ge förutom polishandräckning i de fall mannen åter hotade kvinnan. Jag hoppas nu för dessa plågade kvinnors skull att åtgärder snabbt vidtas som stärker kvinnans skydd. Vi ser alla utvecklingen, och det är lätt att konstatera att våldsbrotten ökar och att det råa inslagen i våldet trappas upp. Orsakerna till detta kan vi inte lika självklart finna. Det är flera förhållanden som spelar in: Befolkningsomflyttning och bostadsmiljöer med främlingsskap och bristande social kontroll, allt flera ensamstående föräldrar med alltför liten tid för sina barn, alltför många krav på föräldrar med dålig ekonomi, påfrestningar som ger dåliga relationer och ungdomarnas utsatthet för starka kommersiella inslag, t.ex. videofilmer med våldsinslag, som påverkar ungdomars och barns känsloliv. Den ökande ölkonsumtionen har naturligtvis bidragit till att försvaga omdömet hos många våldsverkare. De vuxnas beteende med misshandel och dåliga kontakter, hög skilsmässofrekvens och stora påfrestningar i föräldraskapet förbättrar inte barnens situation. Den stora inflyttningen till Stockholmsregionen är ett verkligt hot inför framtiden ur våldssynpunkt. Bostadsbrist och dåligt utbyggd barnomsorg, svårigheter att klara ungdomarnas fritidssysselsättning i detta stora område, skolornas besvärliga situation och den omedelbara närheten till droger och missbruksproblem — allt detta borde verkligen oroa den nuvarande regeringen, som har det övergripande ansvaret för regionalpolitiken. Det finns klara samband mellan boendeort och våldstendenser. Dessa ungdomar har själva en mycket liten skuld till sin situation. Det är — Prot: 1986/87:33 föräldragenerationen som måste ta ansvaret på sig. Även de politiker som 21 november 1986 varit med om att utforma detta samhälle måste känna sitt ansvar. Det krävs = ana ge nu en snabb reparation av de misstag som begåtts och som orsakat denna utveckling. Vi måste sträva efter ett barnvänligare samhälle med valfrihet för föräldrarna i barnomsorgsfrågorna och mer tid för barnen speciellt när de är små. Varför inte våga pröva vårdnadsersättning och flexiblare barnomsorgsformer? Behåll de mindre skolorna, behåll lärarna och låt dessa undervisa i mindre klassenheter. Flyttlasspolitiken måste stoppas. Storstäderna klarar inte av mer påfrestning i form av fler inflyttningar. Se bara på bostadssituationen i Stockholm. Underhållningsvåldet måste begränsas. Vi kan inte längre stillatigande tillåta att våra barn påverkas av dessa fruktansvärda och förråande filmer som produceras i en allt stridare flod. Brottsförebyggande arbete måste finnas med och ges en folklig förankring. Förebygg alkoholbruk bland ungdomarna. Gör alkoholen mer svårtillgänglig och skapa alkoholfria ungdomsmiljöer. Ge fritiden ett innehåll som inte är destruktivt. När våldsbrott inträffar måste ingripande ske snabbt och resolut. Samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och rättsvården måste utökas. Ansvaret får av sekretesskäl inte tas från dessa myndigheter. Kontraktsvård och samhällstjänst bör kunna ingå som brottspåföljd när ungdomar gjort sig skyldiga till brott. För våldsoffren måste det finnas möjligheter till hjälp och stöd och inte minst skydd. Detta är bara en del av många fler inslag som bör finnas med för att vi på allvar skall kunna säga att vi gör trovärdiga insatser för att förhindra en våldsutveckling som i sig skapar ytterligare våld för alla dem som önskar skydda sig själva och sin egendom. Polisens nedrustning bidrar naturligtvis till att situationen har försämrats. Finns det inte någon rättsövervakning, så sätts samhällets spelregler ur funktion. Särskilt hårt trängda är i dag poliserna i våra tre storstäder. Där är brottsligheten dubbelt så hög som i landet i övrigt. Vi kommer från centerns sida att fortsätta att slå vakt om polisens resurser och om polisutbildningen. Alltför många har redan drabbats av våldets utbredning. Nu måste krafttag till för att vi skall kunna driva ett arbete som förhindrar den utveckling som alla känner avsky inför. Fina ord hjälper inte i det här fallet. Jag vill fråga om justitieministern är beredd att samarbeta med andra departement, med företrädare för ungdomsorganisationer, med kyrka och frikyrka, föräldrar och många andra för att belysa problemområdet och komma med konstruktiva förslag till lösningar. Enstaka lagförslag räcker inte. Det krävs förändringar i samhället om vi skall komma till rätta med dagens våldssituation.

Herr talman! Redan när jag läste Björn Körlofs interpellation blev jag rätt förvånad. Den innehåller långa citat ur den allmänna motiveringen till de åtgärder som regeringen nu presenterat och därutöver en del textkritiska frågor — några med en ironisk tillspetsning, vad nu det skall tjäna till. Jag har på något sätt intryck av att Björn Körlof själv inte tycker om att man talar om ideologi och moral i kriminalpolitiska sammanhang. Men, Björn Körlof, kriminalpolitiken är ju inte någonting som svävar fritt i luften, utan den är en del av samhällspolitiken i stort. Regeringen har i sin skrivelse redovisat en kriminalpolitisk helhetssyn. Regeringen menar nämligen att kriminalpolitiken måste ha sin utgångspunkt i vissa grundläggande värderingar. Helhetssynen innebär att vi vill hämta lösningarna på de problem som brottsligheten utgör inte bara inom rättsväsendet. Vi vill med andra ord ställa krav på alla samhällsorgan, inbegripet rättväsendet. Vi vill ställa krav också på folkrörelserna och på enskilda människor. Jag kan inte förstå vad Björn Körlof kan ha för invändning att göra mot det. Var Björn Körlof själv står i sak när det gäller det stora antalet problemområden, där regeringen nu redovisar åtgärder, får man inget besked om i interpellationen. Inte heller blir man mycket klokare av Björn Körlofs inlägg nu. Det var en fortsatt källkritik i de allmänna motiveringarna, litet tvekan här när det gäller åtgärderna och några frågetecken där! Men han hade inga grundläggande invändningar och inga egna alternativ. Jag vill, herr talman, ändå upprepa de åtgärder som vi har presenterat. Åtskilliga åtgärder har redan satts i gång för att stimulera lokalt samarbete mot brott. Det inbegriper — det är ett svar på en av Björn Körlofs frågor — nya attityder och arbetssätt i skolor och på andra håll där det gäller att ta hand om situationer där ungdomar bär sig illa åt. Men detta skall inte växa fram genom lagstiftning, pekpinnar och fasta mönster från Stockholm. Här pågår ett mycket konstruktivt arbete lokalt, och jag vill ytterligare stimulera det arbetet — det är där det skall ske. Vidare ingår i åtgärdskatalogen inriktningen av polisverksamheten, uppdraget till rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen att se till att det inte går till på det sätt som har skett på festplatserna på midsommarafton, en rad åtgärder när det gäller vapen och andra farliga föremål samt förbud mot våldspornografi. Vi vill i åtskilliga fall, där man nu dömer för misshandel och stöld, ha brottsrubriceringen grov misshandel och grov stöld. Vi vill skärpa reglerna för häleri — finns det ingen hälare, finns det ingen ”stjälare”. Vi vill ha entydiga regler om straffmätning och påföljdsval, som en åtstramning. Vi vill ha häktning i större utsträckning då det finns risk för fortsatt brottsligt förfarande. Vi redovisar en rad åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning och sätta deras situation i fokus. Vi har förslag till åtgärder för att strama upp och göra de åtgärder som innebär åtalsunderlåtelse för ungdomar m.m. snabbare och effektivare. I det sammanhanget vill jag lägga till att vi kommer att föreslå att det skall gå en underrättelse till föräldrarna när barn under 18 år har gjort sig skyldiga till något ofog. Vi gör särskilda insatser för narkotikamissbrukare inom kriminalvården. Vi ser över straffverkställigheten för långtidsdömda. Jag har inte klart för mig hur Björn Körlof ställer sig till dessa åtgärder eller Prot. 1986/87:33 vad han vill göra i stället. Här bevittnar vi på nytt hur moderaterna, utan 21 november 1986 egentliga förslag till åtgärder, ställer sig vid sidan av ett konstruktivt Och = Jj., anamnes ansvarsfullt politiskt arbete på ett för människor mycket viktigt område. Vad Björn Körlof har åstadkommit är en del ironisk textkritik av de allmänna avsnitten i regeringens skrivelse. Jag har noterat att moderata samalingspartiet nu har ett kriminalpolitiskt program. Det presenterades i somras och heter Från knappnål till silverskål, och det innehåller ett förslag om bötesföreläggande för dem som stjäl i butik. Det är ett gammalt förslag, som har skjutits sönder av remissinstanserna och mot vilket mycket kan invändas, men jag är ändå beredd att titta på det. Som kriminalpolititiskt program liknar det emellertid mera en knappnål än en silverskål. Till Alf Svensson vill jag säga att mycket av det han säger låter sympatiskt, och det är kloka ord om brottsbekämpningen — vi har säkert mycket gemensamt. Jag är emellertid inte beredd att ge en enda ideologi, den kristna, eller en enda samlevnadsform monopol på vad som är riktig moral, god etik eller ändamålsenliga livsregler, som Alf Svensson nämner i interpellationen. Att debattera kriminalpolitik med folkpartiet och centern är ofta stimulerande — inläggen är allvarliga och ofta konstruktiva, och Lennart Alsén och Karin Israelsson har försökt debattera i den andan. Vad ni har sagt har inte gett mig så mycket, men jag hyser ändå ett visst hopp om fortsatt samförstånd med dessa partier. Om moderaterna kom med i det samförståndet skulle jag se det som positivt, men där är mina förhoppningar begränsade.

Herr talman! Jag medger att det fanns en viss tillspetsad ironi i en del av de frågor som jag ställde till justitieministern. Det hänger inte ihop med att jag inte anser att detta ämnesområde är utomordentligt allvarligt — det tycker jag att det är. Jag har alltid försökt att debattera dessa frågor med justitieministern i en allvarlig ton. Skälet till att jag ironiserade litet hänger samman med att justitieministern i skrivelsen för debatten på ett så verklighetsfrämmande sätt. Det är, precis så som många talare har sagt, oerhört många vackra, fina ord, men utomordentlig litet konkret. Jag tycker inte alls illa om ideologi och moral, tvärtom. Jag ser med yttersta allvar på det. Man måste ställa sig frågan: Hur uppkommer den brist på respekt för människors psykiska och fysiska integritet som nu breder ut sig? Varifrån kommer den rastlöshet, den oro, den otrygghet, den aggressivitet och det grova, provocerande språkbruk som föräldrar, lärare, fritidsledare och andra som har ansvar för barn och ungdom vittnar om. Detta är svåra frågor. Jag är fullt medveten om att någon enkel lösning inte ges på problemen. Men i några avseenden har socialdemokraterna särskilt svårt att svara på dessa frågor. Det gäller de obehagliga frågorna om nedbrytningen av familjen som har ägt rum under efterkrigstiden genom socialdemokratisk s.k. familjepolitik. Kan det vara en av orsakerna? Den forskning om bl.a. ungdomsbrottslighet som äger rum både här i Sverige och inte minst ute i Europa pekar på att om barn får en bristande trygghet under sina första år, 39 bristande vuxenkontakt, kan det vara en av de orsaker som leder till precis de fenomen jag talar om. Kan den socialdemokratiska familjepolitiken vara en av de orsaker som vi har anledning att resonera om? Det gäller frågorna om den explosionsartade utbyggnaden av den kollektiva barnomsorgen och hur barns känsloliv, trygghet och uppfattning om väsentliga normer formas i en sådan omsorgsform. Vi måste ställa de frågorna. Det är ingen kritik mot den personal som arbetar inom daghem som jag nu framför. Man alla är vi medvetna om att personalomsättningen inom daghem är oerhört stor och att den trygghet och den harmoni som små barn är i behov av här kan komma att saknas. Det gäller frågorna om föräldrarna får den tid, den harmoni och den värme som behövs under den tid som de själva får möjlighet att ta hand om sina barn, efter det att de har varit på dagis. Har vi skapat de möjligheterna? Det gäller frågorna om skolans roll och ansvar. Här gäller det enligt min mening att tränga djupare in än man gör med de svepande och fina uttrycksätt som justitieministern använder sig av. Verkligheten är ofta brutalt och tragiskt annorlunda. Hur många unga flickor i våra skolor vågar eller vill berätta om de ständiga sexuella trakasserier de utsätts för av pojkarna i omgivningen? Hur många elever utsätts förutom för rent våld, som vi kan läsa om, dagligen för sparkar, slag, knuffningar, ryck och slit i kläder och kroppsdelar samt att man tar böcker osv.? Psykiska trakasserier för klädedräkt, utseende, beteende, hemförhållanden osv. förekommer. Vet vi så särskilt mycket om det, och hur skall skolan hantera detta? Jag ber att få återkomma i en replik till.

Herr talman! Justitieministern sade att han inte kunde acceptera en enda värderingsgrund eller religion i vilken moral, normer och värderingar skulle förankras. I och för sig känner jag naturligtvis till att det är regeringens, och för allt i världen också flera andra partiers, inställning att det skall råda någon slags vad jag kallar neutralitetsideologi. Men det är min personliga fasta övertygelse att detta är ett enormt dilemma för justitieministern i kampen mot våldet. För vad som då inträffar, herr talman, är att det blir i rådande praxis som dessa positiva begrepp förankras. Jag kan säkert få justitieministern att hålla med mig om att rådande praxis kan vara något som vi verkligen inte vill acceptera. Låt mig peka på deviser av typen: Satsa på dig själv och du får spela i National Hockey League, satsa på dig själv och du får sjunga med ABBA. Sådant är ingen värderingsgrund som vi vill ha moralen förankrad i. Vill man spetsa till det riktigt kan man naturligtvis gå tillbaka till tyskt trettiotal och tala om en praxis som vi med absolut bestämdhet tar avstånd ifrån. Låt mig, herr talman, få citera vad justitieutskottet yttrade för ett antal år sedan, nämligen nådens år 1958. ”Ej blott för enskilds handlande har kristen etik varit en rådgivande kraft. Också samhälleliga strävanden och värderingar ha, även på områden där kristendomen inte allmänt erkänts såsom normgivande, utgått från en moraluppfattning som direkt eller indirekt vilar på kristen grund. De värden som kristen verksamhet skapat åt vårt folk utgöra en tillgång som bör tagas till vara. Utskottet kan därför inte medverka till någon åtgärd som kan = Prot. 1986/87:33 befaras skada dessa omistliga värden.” 21 november 1986 Det föll säkert aldrig utskottet in att tala om att man skulle arbeta fören = mag etik utan att tala om vilken etik det rörde sig om. Det är denna frikoppling, detta etiska tomrum, denna vilsenhet, herr talman, som jag tycker att vi måste börja ta oss ur — inte av någon annan anledning än för att hjälpa vår ungdom på ett positivt sätt.

Herr talman! Jag uppskattar mycket vissa delar av Sten Wickboms inlägg. | Vi i folkpartiet delar naturligtvis i stora avsnitt den syn som regeringen har redovisat i sin skrivelse. Vi vill nu medverka till att vidta konkreta åtgärder i samma anda. Låt mig berätta ett exempel från början av min tid som lärare i slutet av 1950-talet, då jag var ung lärare i mörka Småland, i en liten B-skola. Då hade jag haft en lektion i kristendomskunskap och talat om det väsentliga i att vända den andra kinden till, om man råkar ut för någonting. På rasten efteråt sprang unga, friska pojkar ut och spelade fotboll. Hur det var blev det slagsmål mellan två små smålänningar, och det blev ett mycket stort och högljutt slagsmål! Jag gick naturligtvis in och försökte lugna ner det hela. Jag togin pojkarna, rätt så våldsamt, en i vardera armen eller nacken eller var det nu var, och så blev det uppställning framför magistern. Då frågade jag vad jag hade sagt på lektionen om att vända den andra kinden till när det hade hänt någonting. En liten uppnäst smålänning stack fram näsan och sade: Jag tror inte Gud bryr sig om att jag slår — — —, och så sade han namnet på den andre pojken. Förlåt mig, Alf Svensson, men så sade han. Ja, men jag bryr mig om, sade jag. Ja, magistern, ja, sade han. Och det blev tyst. Hela klassen blev tyst. Vad skulle hända i dag om magistern på något sätt, kanske litet hårdhänt och litet högljudd hade reagerat? Det skulle inte bli tyst. Och det är på den punkten naturligtvis som skolans och den enskilde lärarens aktoritet är i fara i dag. Det är på detta område vi måste hjälpa till. Jag menar att folkpartiet och socialdemokraterna naturligtvis skall gå hand i hand och föreslå förändringar, Sten Wickbom, i det regelsystem som finns inom skolan och som styr skolledare, skollärare och fritidsledare i deras verksamhet. Det krävs påtagliga förändringar, så vi måste naturligtvis sätta oss ner och fundera på vad vi kan göra i dag för att en liten grupp inte skall kunna sabotera undervisningen. Då hjälper vi inte bara lärarna, utan också eleverna och föräldrarna. På detta området tror jag att båda partier kan uträtta mycket om vi verkligen anstränger oss.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för att han för fram samförståndstanken när det gäller att bekämpa våldstendenserna. Men vi centerpartister och socialdemokrater har något olika syn på hur det här samhället skall förändras för att det skall bli möjligt att komma ifrån våldet. Centern förespråkar idén om lokalsamhällen med små enheter. Vi tror att det 41 systemet också verkar förebyggande när det gäller att bekämpa våldstendenser; man har där en helt annan social kontroll, och människor lär känna varandra på ett helt annat sätt. Det som nu händer i Storstockholmsområdet är ett verkligt hot, som hela regeringen bör ta på allvar. Jag tänker då på den stora inflyttningen av ungdomsgrupper, på unga föräldrars svårigheter att här få en bra barnomsorg och på att barnomsorgsorganisationen här absolut inte håller för den påfrestning som den i dag utsätts för. Personalflykten från daghemmen i Stockholmsområdet är starkt oroande. Jag tror att orsaken på många håll är just den familjepolitik som har bedrivits och den sociala utarmning som skett i vårt samhälle och som vi i dag ser resultatet av i form av alla våldsbrott och våldstendenser. Alkoholpolitiken spelar här en mycket stor roll, och ett samarbete med socialstyrelsen är av stor vikt, men det måste också följas upp med åtgärder från regeringens sida som förebygger alkoholbruk och alkoholmissbruk. Polisens roll är naturligtvis viktig, men polisen måste också ha resurser för att kunna fylla sin funktion. Det Luciafirande som det snart är dags för kommer att ge exempel på en situation där polisens resurser absolut inte räcker till för att spela den roll som justitieministern vill att polisen skall ha; det krävs alltså andra insatser, och vi har från centerns sida också krävt det. När det gäller vuxengenerationens ansvar för att ge föredömen för ungdomarna i dag brister det oerhört mycket. Jag tänker på hela den sociala misär som finns i våra stora tätortsområden. Jag tror att boendet i sig skapar våldstendenser — att så är fallet har också belagts i olika forskningsrapporter. Man kan se att en del områden är starkt förslummade på grund av att bostadssituationen och familjernas situation är dålig. Det lönar sig alltså att satsa på en bra familjepolitik för att förebygga framtida våldstendenser. Det är naturligtvis också många andra åtgärder som måste till. Det är viktigt att vi olika partier emellan kan enas om sådana åtgärder i stället för att munhuggas om ords valörer eller betydelser. Det är möjligt att det också finns olika värderingar partierna emellan, men det viktiga är att vi verkligen tar ett ansvar i de här frågorna.
Herr talman! Det finns en strävan att göra riksdagen till mer av ett centralt debattforum i aktuella frågor. Den strävan kommer till uttryck bl.a. i mina direktiv till folkstyrelsekommittén.

Skrivelsen är disponerad i två avsnitt, ett ideologiskt — säg gärna moraliskt — som tecknar den socialdemokratiska helhetssynen på kriminalpolitiken och ett annat som redovisar de nämnda åtgärderna. De är av de skäl som jag nyss antydde olika utvecklade i detalj. Men att regeringen i skrivelser redovisar åtgärderna betyder naturligtvis att regeringen kommer att genomföra dem. Skall den här skrivelsen verkligen fungera som grund för en viktig dagsaktuell debatt borde de som gör inlägg t.ex. här i dag säga i varje fall Prot. 1986/87:33 något också om hur de ser på åtgärderna och inte bara kalfatra det inledande 21 november 1986 avsnittet och diskutera detaljer och enskildheter i det. Det heter att detär vagt, oförbindligt, osv. Mot bakgrund av vad jag nyss sade — konkreta åtgärder har redovisats, och regeringen kommer att vidta dem — är den kritiken helt obefogad. Jag vill fråga kanske främst Björn Körlof vad han egentligen har för invändning mot de här åtgärderna. Vad vill Björn Körlof göra i stället?

Herr talman! Jag skall försöka att hålla noggrann uppsikt på tiden den här gången. Interpellationsoch frågeinstituten är ju till för att riksdagsledamöter skall kunna fråga statsråd om vad de och regeringen vill göra, att få statsråden att konkretisera sig och därigenom få till stånd en debatt. Justitieministern börjar nu fråga mig om vad jag vill göra för någonting, och det är liksom inte riktigt den typ av debatt vi skall ha. Men jag kan gärna svara att en del av de konkreta åtgärder som justitieministern i den här skrivelsen har föreslagit mycket väl kan ligga till grund för aktiviteter härifrån riksdagen när det gäller lagstiftning. Men det får vi se när lagförslagen kommer. De finns ännu bara i form av en skrivelse till riksdagen, vilken alltså inte föranleder några motioner eller dylikt. Justitieministern är felinformerad om han tror att det moderata program från i somras som han läste är ett kriminalpolitiskt program. Det är det inte alls, utan det var ett litet ringa försök att åstadkomma en ordning på snatteriområdet. Det var alltså ett mycket litet program, som handlade om snatterier av allt från en knappnål till en silverskål. Jag skall emellertid med stor förtjusning överlämna hela vårt kriminalpolitiska program till herr justitieministern efter denna debatt, så att han kan få ta del av detta. Hur ser vi då på de åtgärder som justitieministern har föreslagit? Knivförbudet kan vara någonting att pröva. En del förutsättningar för en sådan prövning har vi sett av erfarenheterna i Finland. Om polisen får ökade möjligheter att beslagta knivar, kan vi kanske åstadkomma en viss förbättring när det gäller våldet på festplatser och en del av gatuvåldet. Också ett och annat av de andra förslagen är, som jag sade, sådana att vi allvarligt skall pröva dem. Bakgrunden till de frågor som jag har ställt i den här diskussionen är emellertid den att utvecklingen av våldet, särskilt när det gäller ungdomarnas beteenden, är sådan att vi har anledning att fundera över hur våra barn och ungdomar växer upp i dagens svenska samhälle. Vilka intryck och vilken normbildning får de? Vilken trygghet ges de och vilket ansvarstagande får de? Det är detta som är det viktiga bakom mina frågeställningar. Det handlar alltså inte endast om knivförbud eller kommande åtgärder när det gäller åtalsunderlåtelse och dylikt. Jag tycker inte alls illa om idelogi och moral i den här frågan. Tvärtom var mina frågeställningar i den meningen utomordentligt allvarliga. Enligt min åsikt ironiserade justitieministern litet väl mycket över den allvarliga frågeställningen. Jag tror att regeringen med justitieministern i spetsen har stor anledning att fundera över både de sociala 43 förhållandena på daghem samt ordningsreglerna och förhållandena i skolan, som så många talare här har varit inne på. Jag tror att det är någonting som regeringen måste gripa sig an. Justitieministern kan med stort allvar räkna med att också vi moderater vill och kommer att medverka i en sådan allvarlig diskussion.
Herr talman! Efter Lennart Alséns replik står det väl helt klart för justitieministern att vad som behövs är mer kristendomsundervisning i skolan än vad som bestods med i mörkaste Småland. Nu kommer jag som bekant i och för sig från trakter som ligger Jerusalem närmare. Men även där är det i dessa dagar nog så angeläget att barn och ungdomar får veta vilka normer och regler som gäller och att dessa är relaterade till en absolut människosyn. Jag tror inte alls att vi någonsin får det ideala samhället. Men jag är helt övertygad om, att herr justitieministern, om vi inte ser till att barn och ungdomar i sina sinnen — eller varför inte säga i sina hjärtan — bär med sig en människosyn, en moral, en etik, får formulera ännu fler lagar och bestämmelser och tillsätta ännu fler kampanjer mot våld och elände i samhället. Jag tror alltså inte att vi får det ideala samhället. Jag är emellertid mycket besviken och förvånad över att vi inte vill inse att vi — som konstitutionsutskottet skrev 1958 och som jag alldeles nyss citerade — vida mer än i dag behöver relatera dessa honnörsord till en absolut människosyn och etik. Den gången ställde sig riksdagen bakom det som konstitutionsutskottet yttrade. I dag har vi en regering och en riksdag som slår fast att barn och ungdom skall se till att orientera sig så helbrägda som möjligt genom tillvarons snår och elände. Men vi skall inte hålla dem med vare sig karta eller kompass, än mindre med kontrollstationer. Jag tycker att det är mer angeläget med sådana i dag än någonsin tidigare.

Herr talman! Jag kan hålla med Sten Wickbom om att vi här i kammaren skall försöka ge förslag till konkreta åtgärder. Det är naturligtvis vettigt och viktigt. Jag skall försöka peka på något som vi gemensamt kan diskutera. Självfallet är det allvarligt när, som i dag ofta sker, båda föräldrarna dubbelarbetar och barnen långa tider på dygnet är ensamma hemma. Då händer saker och ting. Vi måste se över arbetstidslagstiftningen. Det som Karin Israelsson säger är också riktigt, att många barn lever i skilsmässohem. När jag kom ut som lärare var det mycket ovanligt att man hade elever som kom från skilsmässohem. I dag kommer vart fjärde eller vart femte barn från skilsmässohem. Situationen är en helt annan. Det bör man också undersöka, vad det i sin tur kan leda till. Man bör se över högstadieskolornas organisation. Det är visserligen inte Sten Wickboms område. Men atmosfären som detta kommer ifrån är mycket betydelsefull. Man bör se på möjligheterna till hemrum på högstadiet. Barntalen minskar ju nu, och det kanske finns en möjlighet att göra någonting där. Man bör också se på förstärkningsresursen som reglerar obs-undervisning och liknande. Där måste vi gå in och ge lärarna möjligheter till ett nytt regelsystem. Jag hoppas att Sten Wickbom har läst vår lilla rapport. Jag vill lämna dessa förslag till regeringen, som ju kan se på dem. Därefter kan vi kanske ta upp en diskussion. Till sist vill jag än en gång citera ur Bertil Torekulls artikel: ”I TV-programmet gav tre kvinnliga lärare sina vittnesbörd om det relativa helvete de lever i. Modiga som kvinnor oftast är vågade de erkänna vad manliga lärare aldrig erkänner: att de misslyckats, att de förnedrats. — —- Men ute i skolorna fortsätter våldet. Nyss fick jag rapport om en skolmatsal i staden Linköping nerkletad av snusloskor, dörrhandtag insmorda med margarin, matportioner som kastats på golvet. Detta är vuxensamhällets slutliga kapitulation. Bärn som inte begriper sitt eget bästa har tagit över. Karatemodet har blivit praxis, videon uppfostrar den nya generationen, var slås i dag en lärare ned?” Jag vill avsluta med att säga att vi nu måste vidta åtgärder som pekar mot det sena 1980-talet och mot 1990-talet. Det är inte dagens ungdom vi kan nå direkt från politikerställning. Detta är inte konservativt, det är inte socialistiskt, och det är inte liberalt — det är mänskligt.

Herr talman! Med hänvisning till de lagändringar som gjordes år 1984 i brottsbalken och jordabalken i syfte att öka möjligheterna att ingripa mot koppleri har Inga Lantz frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förverkliga intentionerna bakom den lagstiftningen vad gäller bordellverksamhet. Till en början vill jag slå fast att det naturligtvis är ett angeläget samhällsintresse att så långt det är möjligt motverka prostitution och dess skadeverkningar. Det är därför viktigt att vi kan ingripa straffrättsligt mot dem som främjar eller ekonomiskt utnyttjar andras prostitution. Det var också mot den bakgrunden som straffansvaret för koppleri år 1984 utvidgades så att det numera omfattar också fastighetsägare som känner till att prostitution förekommer i en upplåten lägenhet, men ändå underlåter att göra vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra. Denna lagändring har inte fått till följd att alla former av bordellverksamhet som kan betecknas som koppleri har upphört. Jag delar emellertid inte Inga Lantz uppfattning att polisen skulle vara maktlös när det gäller möjligheterna att få stopp på denna hantering. I vart fall finns inget belägg från den praktiska tillämpningen för att straffbestämmelserna som sådana är otillräckliga. Därmed är inte sagt att det inte finns svårigheter förknippade med tillämpningen. Särskilt när brott förnekas kan det många gånger vara en besvärlig och tidskrävande uppgift att få fram övertygande bevisning. Men den problematiken, som hänger samman med beviskravet i brottmål och alltså ytterst är en rättssäkerhetsfråga, är ju inte unik för denna typ av brottslighet. Jag anser inte att jag har någon anledning att vidta åtgärder på det underlag som nu finns. Men jag kommer givetvis att även i fortsättningen hålla mig väl underrättad om utvecklingen på detta område för att kunna bedöma om något ytterligare behöver göras.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Man kan ju bli indignerad över bordellverksamhet, över sexklubbar, prostitution och pornografi och över att kärleken och vårt behov av sex missbrukas så kapitalt. Jag är indignerad och jag är förtvivlad över dessa olika tillstånd av förnedring av män och framför allt av kvinnor. Men min fråga till justitieministern rör inte det moraliska i utnyttjandet av kvinnor och män för att tillfredsställa de senares sexuella kroppsliga behov. Min fråga gäller lagstiftningen kring bordellverksamheten. När 1984 års lagstiftning började verka, där bordellverksamheten betraktas som koppleri enligt 6 kap. 8 § brottsbalken, trodde man att det skulle bli möjligt att komma åt denna verksamhet. Dels skulle man på fastighetsägarsidan kunna gripa in, dels skulle hyresgästen bli av med lägenheten om den användes för tillfälliga sexuella förbindeler mot ersättning. I Stockholm lär det i dag finnas minst 50 verksamma bordeller, och polisen säger att den inte kommer åt dem. Man säger att det är svårt att bevisa och beivra dessa brott. Andra har sagt att lagen är bra och ligger så nära man kan komma utan en kriminalisering. Lagen borde kunna fungera med andra prioriteringar inom polisens verksamhet. Man har sagt mig att det är en spaningsteknisk resursfråga. Jag har också kunnat läsa mig till av tidningsreferat att bordellverksamheten är en fråga som inte engagerar polisen särskilt mycket. Jag vet inte vad som är sant av allt detta. Det enda jag vet är att lagen inte fungerar i enlighet med intentionerna. Det är därför som jag ställt frågan till justitieministern om vilka åtgärder som behövs för att få den att fungera. Nu förnekar justitieministern att det finns problem med denna lagstiftning. Men det finns det faktiskt. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna vara överens om att det finns problem och att vi i stället skulle kunna tala om vad som skall göras, vare sig det är fel på själva lagen eller inte, för att få den att fungera. Jag vill så ta upp en annan aspekt på denna fråga som kanske i dagens läge är än mer allvarlig än själva bordellverksamheten i sig, nämligen frågan om aids. Smitta kan förekomma på bordeller. Till bordellerna kommer i stor utsträckning vanliga män. De kan föra en eventuell smitta ut till kvinnor och barn. Det lär förekomma att pojkar på 12-13 år finns på bastuklubbarna. De tjänar snabbt bra med pengar. Eftersom HIV-smitta också förs vidare genom munnen löper dessa småpojkar stora risker att bli smittade. Gertrud Sigurdsen har för avsikt att förbjuda bastuklubbarna genom den lag som vi i dag diskuterar. Det är ju helt onödigt om lagen inte fungerar bättre än vad den gör i dag. För i så fall blir detta förbud helt meningslöst. Jag hoppas att justitieministern åtminstone inser att frågan om bordellerna — Prot. 1986/87:33 i och med aids kommit i ett allvarligare läge. 21 november 1986 Justitieministern säger att det inte finns någon anledning att vidta några = aa åtgärder, eftersom han anser att lagstiftningen fungerar bra. Då vill jag fråga: Hur många tillslag har man gjort sedan 1984? Finns det över huvud taget någon praktisk tillämpning av denna lag?
Herr talman! Jag uppfattade Inga Lantz så, att hon inte vill att vi här skall tävla i indignation över företeelser som vi diskuterar, och det tackar jag för. Jag är naturligtvis lika angelägen som hon om att de som bedriver bordellverksamhet eller som är inblandad i en sådan hantering också blir straffade. Som all polisverksamhet är naturligtvis även detta en prioriteringsfråga. Jag vill påstå att prioriteringsläget inte är sådant att man skulle sakna resurser för att göra tillslag mot i varje fall vissa av de bordeller som finns i Stockholm, låt vara kanske inte alla 50 på en gång, om det nu är 50. Svårigheten ligger på ett annat plan, Inga Lantz, vilket jag har pekat på i mitt interpellationssvar. Problemet är att föra till bevis att ett brott föreligger. Jag har inga medel att lösa dessa problem, men finns det sådana skall jag med stort intresse granska dem och pröva dem. Ett krav som jag ställer på problemlösningar är att de skall vara förenliga med rättssäkerheten, eftersom vi väl inte skall ha en annan rättssäkerhet när det gäller denna typ av brott, Inga Lantz?

Herr talman! Det är klart att vi inte skall ha en annan rättssäkerhet, och bevisfrågan skall naturligtvis lösas, och det gör man med hjälp av resurser. Justitieministern förnekar att detta är ett problem, men det är ett problem. Det finns minst 50 bordeller i Stockholm. Dessa bordeller är väl kända för kundkrets, hyresgäster, fastighetsägare och polis. Men det är ett lågprioriterat område, och därför ges inte resurser för att man skall få fram det bevismaterial som justitieministern efterlyser. Varför detta är ett lågprioriterat område skall jag inte gå in på. Men faktum är att detta inte är ett högprioriterat område. Antalet bordeller ökar. Bordeller med sadistiska inslag ökar också. På samma sätt som pornografin blir grövre blir även denna verksamhet allt grövre. Även om fastighetsförvaltare anmäler och stämmer en hyresgäst för bordellverksamhet, är det svårt att få bort hyresgästen. Jag skall ta ett par exempel. Constructa köpte för ett par år sedan en fastighet på Vanadisplan där det fanns en bordell. Från ägarhåll har man försökt bli av med hyresgästen. Hyresgästen sades upp, eftersom polisen hade konstaterat att det var fråga om en bordell, trots att hyresgästen annonserade att detta var ett institut för sjukgymnastik. Hyresgästerna som bodde i fastigheten kunde intyga att det var en bordell. En damfrisering på bottenplanet fick stänga sin entré, eftersom så många män gick fel. Men denna bordell finns kvar, tack vare hjälp av en stor advokatbyrå. Tingsrätten gick emot fastighetsägarna, och bordellverksamheten fortsätter. 4 Jag kan ta ett annat exempel. På Döbelnsgatan sades en hyresgäst upp av sin hyresvärd, men ägaren, en kvinna, bodde kvar. Inget hände. Kunderna fortsatte att komma. Värden vände sig då till tingsrätten, som kallade till förhandling. Men kvinnan kom inte till förhandlingen. Efter ungefär ett år beslutade tingsrätten om uppsägning efter det att hyresgästen hade vägrat att svara på en rad olika kallelser. I och med detta kunde kronofogden avhysa kvinnan. Detta tog, och det lär ha varit en snabb hantering, över ett år från uppsägning till verkställighet. Räkningen — jag brukar ju inte ömma för hyresvärdar — för värden löd på ungefär 50 000 i kr., i advokatarvoden och i förlorade hyresintäkter. Man kan befara att inte så många hyresvärdar vill utsätta sig för detta och att lagen också av den anledningen saboteras. Men kom inte och säg att det inte är problem med den här verksamheten. Det är många som intygar att det finns problem. Jag tycker att det skulle vara bättre om vi kunde erkänna detta och såg till att lagen fungerar.
Herr talman! Jag vill säga till Inga Lantz att det här är en resursoch prioriteringsfråga. Ju mera resurser som prioriteras för detta, desto större möjligheter har man trots allt att överbrygga bevisproblemen. Jag vill understryka att det naturligtvis finns resurser för att komma till rätta med problemet, låt vara kanske inte med hela problemet på en gång. Jag vill, herr talman, understryka att prioriteringen av resurser för verksamheter i polisdistrikten numera ytterst bestäms av den politiskt valda polisstyrelsen. Det är där som övervägandena skall göras, samt naturligtvis hos polisledningen. Jag tycker att den här debatten har varit bra. Den har lyft fram problemet. Det är min förhoppning att polisen på olika håll i landet läser vad som här har sagts.
Herr talman! Det verkar som om justitieministern nu litet mera börjar förstå vad jag är bekymrad över. Justitieministern sade att det finns resurser. Finns det särskilda resurser avsatta för detta ändamål? Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Polisen säger att den är maktlös. Det beror naturligtvis på att den inte får tillräckligt med resurser för att se till att lagen fungerar. Det finns ett motsatsförhållande i svaret. På s. 2 konstaterar justitieministern att straffbestämmelserna inte är otillräckliga. Samtidigt säger han att det är ”en besvärlig och tidskrävande uppgift att få fram — — — bevisning”. Det hänger förstås samman med resursfrågan. Jag hade kunnat förstå detta om jag hade ställt frågan innan lagändringen trädde i kraft. Jag är förvånad över att ett sådant här svar kan komma nu när vi har en annan lag, som jag faktiskt trodde skulle fungera. Det är alldeles uppenbart att någonting måste göras, så att lagen efterlevs. Jag hoppas att vi faktiskt kan vara överens om det. Om det inte är något fel på lagen, då är det något fel i efterlevnaden av lagen. Om det är en resursfråga eller prioriteringsfråga eller om det hela beror på ointresse från polisens sida vet jag inte. Jag vet bara att lagen inte fungerar och att det behövs åtgärder för att lagen beträffande bordellerna fungerar och efterlevs.

Herr talman! Det är inte första gången jag debatterar med Inga Lantz. Hon har benägenhet att framställa det som om jag inte begriper saker och ting och inte har förstått. Nu sade Inga Lantz att först under debatten har jag förstått att det har varit problem. Så är det naturligtvis inte. Jag känner mycket väl till det här problemet; det är ett gammalt problem. Inga Lantz ställde en direkt fråga till mig, nämligen om det finns resurser. Jag antar att Inga Lantz syftade på Stockholmspolisen. Jag skall faktiskt, Inga Lantz, i enlighet med den nya polisorganisationen föreslå att den här frågan ställs till polisledningen i Stockholm, ytterst till Carl Cederschiöld, som är ordförande i polisstyrelsen.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om det råder ett formellt förbud mot bestrålning av livsmedel och ett förbud mot import av bestrålade livsmedel samt om någon svensk myndighet har försökt att kontrollera uppgiften om att bestrålad mat införts till Sverige. Vidare har Viola Claesson frågat om regeringen ämnar ta initiativ för att få till stånd ett internationellt samarbete mot bestrålning av livsmedel. I Sverige förekommer inte bestrålning av livsmedel. Enligt livsmedelslagstiftningen får livsmedel inte behandlas med joniserande strålning utan tillstånd av livsmedelsverket. Något sådant tillstånd har aldrig givits. Livsmedelskontrollutredningen har nyligen lämnat förslag om den framtida utformningen av livsmedelskontrollen i Sverige. Utredningen anser inte att det finns skäl att ändra nuvarande lagstiftning i fråga om bestrålning av livsmedel. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag har de remissinstanser som yttrat sig i frågan uttalat sig restriktivt när det gäller utnyttjandet av denna behandlingsmetod. Ansvariga internationella organ har beslutat att godkänna livsmedelsbestrålning inom särskilt rekommenderade gränser. Frågan om vilka bestämmelser vi skall ha i Sverige kommer bl.a. att vara beroende av de forskningsresultat som föreligger på området. En konferens om hälsoeffekter och kontrollmöjligheter vid bestrålning av livsmedel hölls under förra veckan i Mänchen i WHO:s regi. Livsmedelsverket som deltog i konferensen gör för närvarande en summering av den aktuella forskningen. Grundläggande för verkets överväganden är konsumentens intresse av god livsmedelskvalitet. Vår strävan bör vara att konsumenten skall ges möjlighet att bedöma både färskheten och hälsoeffekterna hos ett livsmedel. I fråga om import av bestrålade livsmedel finns inga särskilda bestämmelser i livsmedelslagstiftningen. Som Viola Claesson anfört i sin interpellation har det förekommit uppgifter om att vissa importerade partier av livsmedel varit bestrålade. Som Viola Claesson också anfört finns det ännu inga analysmetoder med vilka man direkt kan påvisa att bestrålning skett. Här gäller i stället den allmänna regeln att livsmedel inte får säljas om man kan 57 anta att de är skadliga att förtära eller i annat avseende otjänliga för konsumenten. Slutligen vill jag säga att Sverige i olika internationella sammanhang verkar för en begränsning av bestrålning till förmån för färska livsmedel eller andra, säkrare behandlingsmetoder.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det svar som jag har fått. Jag tycker att svaret klarlägger de brister och problem som finns framför allt när det gäller import av bestrålad mat. Brittisk TV berättade i våras följande: En last med indiska sötvattensräkor kom till Helsingborg men blev inte insläppt på grund av för höga bakteriehalter. Lasten destinerades om till Holland, där räkorna ”fräschades” upp i en bestrålningsanläggning. Det finns många sådana anläggningar just i Holland. Bakteriehalten sjönk enligt brittisk TV till en uppseendeväckande låg nivå. Räklasten klarade vid nästa försök kontrollen i Helsingborg, men det var samma förruttnade räkor. Dessa bestrålade matvaror, som alltså hade betraktats som alltför farliga när man tidigare hade försökt få in dem i Sverige, skall enligt uppgift ha gått vidare till ett svenskt restaurangkök för att så småningom ingå i maträtter på vackert dukade bord. Förpackningarna hade ingen som helst notering om att de innehöll skämd och bestrålad mat. Än mindre har de som dyrt betalar för denna s.k. mat på restauranger eller i matvarubutiker en aning om vilka risker de löper, och få känner till att detta över huvud taget är möjligt. Som konsumenter saknar vi i dag skydd mot den här typen av förfalskad mat. Jordbruksministern erkänner i sitt svar att livsmedelslagstiftningen saknar bestämmelser om just detta. Räcker det då att hänvisa till den allmänna regeln om ”att livsmedel inte får säljas om man kan anta att de är skadliga att förtära eller i annat avseende otjänliga för konsumenten”? Nej, jag anser inte det, jordbruksministern. Det måste uppenbarligen till nya bestämmelser, som dels förbjuder bestrålning av mat inom Sverige — det finns alltså inget direkt formellt förbud —, dels förbjuder import av bestrålade livsmedel. Sådana förbud finns inte i dag. När det gäller inhemsk hantering tycks opinionen nu vara tillräckligt stark för att ett förslag om ett klart förbud skall vinna gehör när det så småningom kommer upp till avgörande i riksdagen. I dag intar myndigheterna en avvaktande attityd. Regeln har varit att inte ge tillstånd, som Mats Hellström sade. Det behövs enligt de flestas mening hårdare tag. Problemet i fråga om importerade varor är att det ännu så länge inte finns utvecklade kontrollinstrument för att avgöra om bestrålning har skett. Där är vi överens. Men jag anser att det behövs internationellt samarbete, som är mer offensivt, för att stoppa sådan hantering. IAEA, Världshälsoorganisationen och FAO kom 1980 fram till att bestrålad mat var ofarlig, om stråldoserna hölls på en viss nivå. Vet Mats Hellström om dessa organ har ändrat inställning sedan 1980? Uppenbarligen håller de flesta övriga instanser inte med om att sådan mat är ofarlig. Jag vill fråga jordbruksministern om han delar uppfattningen att Sverige kan acceptera import av bestrålad mat, om stråldoserna är tillräckligt låga? Vilka är de krav som jordbruksministern hänvisade till i sitt svar alldeles Prot. 1986/87:34 nyss? Vilka är de svenska kraven när Sverige i olika internationella 24 november 1986 sammanhang verkar för en begränsning av bestrålning av mat osv.? Är det. — mmpocmålninoon mr inte så, Mats Hellström, att IAEA i detta fall, som så många gånger tidigare, agerar mot Sveriges uttalade ambitioner när det gäller s.k. fredlig användning av kärnkraft och radioaktiv hantering? Är det inte så att mäktiga kärnkraftsintressenter och transnationella livsmedelsbolag dessutom pressar på, för att få avsättning för sina produkter, till bestrålning av mat? Jag skulle gärna vilja ha litet klarare besked om konferensen i Mänchen för en vecka sedan gav förhoppningar när det gäller kontrollmöjligheterna. Kanske Mats Hellström vet litet mera därvidlag. Finns det kanske på gång en utvecklad teknik som kan avslöja om varorna bestrålats eller inte? Visade konferensen över huvud taget ambitioner i denna riktning? Var konferensen så till vida offensiv?
Herr talman! Jag anser, precis som Viola Claesson, att detta är ett allvarligt problem. Det är ett konsumentpolitiskt och livsmedelspolitiskt problem. Strävan måste vara att konsumenten skall kunna bedöma om en vara är färsk eller inte. Precis som Viola Claesson framhåller i sin interpellation är detta huvudfrågan. Dessutom finns uppgifter om att bestrålning i vissa fall skall kunna ge negativa hälsoeffekter. Men det är inte detta interpellationen i första hand handlar om. Det finns hälsorisker som nu värderas i forskningssammanhang. Om man bl.a. bestrålar bort vissa ämnen, kan detta göra det lättare för andra organismer att växa på ett negativt sätt. Detta måste man självfallet studera mera ingående. Men som Viola Claesson sade måste den centrala: konsumentpolitiska frågan vara att konsumenten skall kunna bedöma om en vara är färsk eller inte. Viola Claesson säger, i något slags polemik med anledning av mitt svar, att hon inte tycker att det räcker som det är nu. Jag tycker inte heller att det räcker. Problemet är bara att vi i dag kan göra vissa saker själva. Det förekommer alltså inte bestrålning i Sverige. Livsmedelsverket är utomordentligt restriktivt och har aldrig givit något tillstånd. Men problemet vid import är att det i dag inte finns, som Viola Claesson alldeles riktigt sade, några metoder att kontrollera och avgöra om livsmedlen är bestrålade eller inte. Jag kan som svar på Viola Claessons fråga säga att den konferens som ordnades av Världshälsoorganisationen i förra veckan precis har avslutats. Det har inte varit möjligt för mig eller för livsmedelsverket att få någon utvärdering. Delegaterna har just åkt hem. Jag har som hastigast talat med en svensk forskare som var på konferensen. Konferensen har handlat just om möjligheten att utveckla metoder för framtiden med vilka man skall kunna påvisa om bestrålning skett och vilken dos som använts. Vi måste självfallet uppmuntra och driva på, så att den här typen av forskning bedrivs och vi i framtiden har möjlighet att ställa krav på importen utifrån våra egna värderingar, vilket vi inte kan göra i dag. Även om kontroll i dag är tekniskt omöjlig, har vi möjlighet att vidta vissa åtgärder. Jag har talat med livsmedelsverket och förstått att man kommer att 59 ta initiativ till att de miljöoch hälsoskyddsnämnder som svarar för importkontrollen genom andra åtgärder skärper övervakningen av sådan import av livsmedel där det finns skäl att misstänka att bestrålning har skett. Sådan kontroll kan inte vara heltäckande, därför att det saknas vetenskapliga metoder. Men vi vet ju litet om vilken typ av mat som det handlar om. Precis som Viola Claesson säger handlar det ofta om storkökssändningar av en viss typ av mat, och det finns allt skäl att vara vaksam mot den typen av import. Det har också hänt att man haft misstankar och skickat tillbaka partier. Man kan också väcka den allmänna opinionen och få importörer mera vaksamma. Men detta är givetvis inte något heltäckande system — det ger jag Viola Claesson helt rätt i. Ett heltäckande system kan vi få först när forskningen kommit dithän att man kan ange korrekt vad som är bestrålat och inte. Viola Claesson säger att myndigheterna har en avvaktande attityd i Sverige. Det tycker jag inte. Livsmedelsverket i Sverige har gått längre än de internationella organen. Viola Claesson nämnde IAEA. Såvitt jag förstår står IAEA kvar på samma ståndpunkt. Vi har också WHO, som föreslår att viss begränsad strålning skall tillåtas generellt. Det gäller också FAO, världslivsmedelsorganisationen, som föreslår att viss begränsad strålning skall tillåtas generellt. I Sverige går vi alltså för närvarande längre än de internationella organen, så jag tycker inte att man kan säga att vi är avvaktande — det är inte en riktig beskrivning. Det har också tagits vissa initiativ. Bl. a. har denna fråga nyligen tagits upp i nordiskt sammanhang. Vi avser att driva frågorna om att begränsa bestrålningen också i de internationella organ som är relevanta på detta område. Det är flera olika. Viola Claesson nämnde IAEA. Det gäller också FAO och WHO, och det gäller även vid kontakter med andra länder bilateralt. Ännu är det ju inte så att bestrålning sker i särskilt många länder, och det finns allt skäl för oss att hålla kontakt med andra länder i den här frågan.
Herr talman! Jag måste säga att Mats Hellströms svar väcker vissa förhoppningar när det gäller svenska myndigheters sätt att hantera den här frågan. Men det måste också till en otroligt stark opinion samt framför allt information om att bestrålad mat kan införas till Sverige. De flesta människor är inte medvetna om risken. Till dem som inte känner till det vill jag säga: Det är inte själva bestrålningen eller radioaktiviteten i sig som är farlig, annat än som en arbetsmiljöfråga, vilket i och för sig är tillräckligt allvarligt. Det finns ingen radioaktivitet i matvarorna, men botulinusbakterierna kan överleva, och det är mycket allvarligt. Det handlar om ett av de farligaste gifter som människan känner till, och dessa bakterier kan alltså överleva, trots att matvarorna ser fräscha ut efter ett ruttnande tillstånd. Det är detta man måste varna för och åtgärda. Det är intressant att höra att IAEA tydligen inte har ändrat inställning utan är lika kategoriskt som tidigare, medan WHO inte är det. Det senare väcker . förhoppningar. Jag skulle sedan vilja vända på det hela för att göra problemet enklare ochi — Prot. 1986/87:34 varje fall åstadkomma ett mer rättmätigt krav. Borde det inte vara så, Mats 24 november 1986 Hellström, att bevisbördan i fråga om huruvida ett livsmedel är bestrålateller = ZY. dog inte ligger hos fabrikanten? Sverige borde tillsammans med andra länder kunna kräva att fabrikanter skall bevisa att deras livsmedel inte är bestrålade, eller hur? Då skulle det åligga de rika livsmedelsbolagen ute i världen att bl.a. ta fram den teknik med vilken man kan visa om en vara är bestrålad eller inte. Detta kommer de nämligen aldrig att göra frivilligt —så pass mycket vet jag om mat och om makt, jordbruksministern. Vad tycker Mats Hellström om förslaget? Till sist vill jag ställa ytterligare en fråga, som gäller det fall som uppmärksammats av brittisk TV och som jag har refererat till. Har svenska myndigheter, t.ex. livsmedelsverket, eller regeringen försökt kontrollera om uppgifterna i brittisk TV var riktiga och hur ofta det i så fall förekommer att bestrålad mat, som t.ex. det parti räkor jag talat om, förs in till Sverige?

Herr talman! Jag fick inte svar på de frågor jag ställde i slutet av mitt förra inlägg. Jag frågade om jordbruksministern skulle vilja medverka till att sådana bestämmelser införs att bevisbördan ligger hos fabrikanten. Det skulle innebära att kontrollmöjligheter togs fram, men av fabrikanterna, som får betala med sina egna resurser. Om vi i Sverige inför förbud mot import av bestrålade livsmedel och kräver att det skall åligga importören eller fabrikanten att bevisa att en vara inte är bestrålad, har vi bara att vänta på fabrikantens bevisföring innan vi säger ja till att en vara får införas till Sverige. Detta vore verkligen någonting att verka för internationellt. Jag fick inte heller svar på frågan om huruvida regeringen eller livsmedelsverket hade kontrollerat de affärer som vi hört berättas om i efterhand. Det skulle kanske vara möjligt att göra det med hjälp av vissa tullhandlingar och annat. Det är viktigt att se vad som har hänt fram till i dag, eftersom vi förhoppningsvis kommer att agera på ett mer offensivt sätt i framtiden.

tern här exempelvis dementera det genom att tala om att det inte blir aktuellt att under innevarande mandatperiod ytterligare begränsa underskottsavdragens värde.

Dels blev det en kostnadshöjning, dels minskade värdet på småhusägarnas fastigheter. Detta hade förutsetts av dem som stod bakom reformen. I den rapport som låg till grund för skatteöverenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna sades: Eventuella fortsatta prissänkningar kan i åtskilliga fall väntas ta sig uttryck främst i form av att en prisstegring som annars skulle ha inträffat uteblir. Att ha nominellt stillastående priser innebär en real prissänkning. Detta inträffade också till följd av underskottsavdragsbegränsningen. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur kapitalbeskattningen skall vara utformad. Man kan hävda att den nuvarande beskattningen av småhus inte är tillräckligt skärpt. Man kan hävda att det borde finnas en avdragsbegränsning. Man kan också hävda att schablonintäkten är för låg. De problem som kan finnas på detta område ligger så att säga snarare i den riktningen, eftersom man i detta fall inte har följt räntan. Men i fråga om allt detta som man teoretiskt kan hävda — och det gör exempelvis SACO-SR i sin rapport, och det gör uppenbarligen ledamöter av regeringen, och det gjorde SNS-ekonomerna som föreslog att den s.k. kapitalbeskattningen skulle avskaffas — tar man inte hänsyn till att människor har anpassat sig till de skatteregler som sedan länge har gällt. De småhusägare som i dag äger sina hus såg när de skaffade husen en kostnadsbild som bygger på aktuella skatteregler. Om man förändrar reglerna kan dessa småhusägare inte ta sig ur detta. De får acceptera kostnadsökningen och prissänkningen på sina hus. Det är ju där problemet ligger, och det är detta som gör att de signaler som lämnas från regeringen är så oroväckande. Skulle man nu gå vidare med begränsning av underskottsavdragen, kommer detta inte att drabba de personer som ligger över 10 000 kr. i månadsinkomst som hittills, utan det kommer att drabba alla heltidsarbetande — må vara att någon nytillträdd på arbetsmarknaden som arbetar halvtid klarar sig. Alltså: alla heltidsarbetande med småhus kommer att drabbas av underskottsavdragsbegränsning. Det rör sig om ganska kraftiga kostnadsökningar. Har man en lånesumma på 300 000 kr. och en ränta på 36 000 kr. vid 12 20 ränta, ökar boendekostnaderna med 300 kr. i månaden. Till detta kan komma andra kostnadsökningar över vilka vi inte råder. Kostnadsökningen i drift leder i sin tur till en minskning av värdet på huset. Nästa effekt är att man kan komma i en situation där man förlorar pengar dels genom högre kostnader, dels genom bortfall av egna insatser och egna besparingar. Detta är naturligtvis allvarligt. Jag har för mig att — där får bostadsministern gärna rätta mig, för jag har inte sett några direkta citat — som motiv anförts möjligen av bostadsministern eller andra ledamöter i regeringen att villaägare under den senaste tiden har haft en positiv utveckling genom att oljepriserna och räntorna har fallit. Även om det skulle vara så, är det någonting som ofta är tillfälligt. Oljepriserna har ju rusat upp kraftigt, de har gått ned kraftigt. Det kan mycket väl hända att de går upp igen. Räntorna har gått upp en procentenhet under en veckas tid, vilket har ökat kostnaderna för villaägare. Det går alltså inte att använda motivet att oljepriserna och räntan ändrats för att vidta åtgärder för att skärpa beskattningen. Vi kan inte hålla på att ändra beskattningen fram och tillbaka så fort oljepriserna förändras eller räntorna stiger eller faller. Jag skulle alltså vilja fråga bostadsministern om han kan förklara vad de uttalanden som han och finansministern fällt egentligen innebär. Är det så att man inte syftar till att begränsa underskottsavdragen ytterligare, tala då om för både kammaren och naturligtvis också människorna ute i landet att det inte blir någon underskottsavdragsbegränsning under den innevarande mandatperioden. Säger inte bostadsministern det, vill jag fråga honom om han är beredd att acceptera de kraftiga kostnadsökningar och prisfall som blir resultatet av en fortsatt avdragsbegränsning.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Statsrådet säger att han debatterade frågan med Agne Hansson för två år sedan. Men det förfärliga är att ingenting tycks ha hänt i praktiken under de två år som gått. Många människor bor fortfarande i hus som har högre radonhalt än vad man accepterar i gruvor. Olika myndigheter skall kartlägga läget, säger statsrådet. Han hoppas tydligen att problemet skall försvinna av sig självt. Bostadsministern tyder det faktum att så få tilläggslån använts som att inga insatser från samhällets sida behöver göras och att folk åtgärdar sina radonhus ändå. Det är en djärv slutsats. Jag är rädd att sanningen är den att många låter bli att tänka på problemet dels därför att de inte vet hur farligt det är, dels därför att de inte har råd att göra någonting åt det. Det framgår av svaret till Agne Hansson och delvis också av svaret till mig att bostadsministern tror att man kan få starkt subventionerade lån för att komma till rätta med radonproblemet. Så är inte fallet, i varje fall inte när det gäller enfamiljshus. Enligt uppgifter som riksdagens utredningstjänst tagit fram säger bostadsstyrelsen, som har att utforma bestämmelserna i det här fallet, att möjligheterna för ägarna till småhus att erhålla s.k. tilläggslån i praktiken är mycket begränsade, eftersom åtgärderna i första hand skall finansieras via den allmänna lånemarknaden. Statsrådet säger att man för villor kan få ränteoch amorteringsfria lån, s.k. tilläggslån, om fastigheten inte kan bära kostnaderna för åtgärderna ekonomiskt. Förmedlingsorganen i kommunerna tycks emellertid arbeta på följande sätt: Om en fastighet redan är belånad till sitt fulla värde, då kan tilläggslån, alltså ränteoch amorteringsfria lån, utgå. Men om fastighetens värde höjs, vilket blir fallet när man undanröjt radonfaran, måste man börja betala ränta och amortering som vanligt. I praktiken får man alltså ingen som helst hjälp. Särskilt barnfamiljer som bor i ett nybyggt hus kommer uppenbarligen i kläm, och de kan ha svårigheter nog att klara räntor och amorteringar på sina högt belånade hus. Även om värdet på huset ökar när man får bort Prot. 1986/87:35 radonfaran, kostar det familjen ännu mer att bo där när den måste ta 25 november 1986 ytterligare lån. SS a SEO Bostadsministern är säkert överens med mig om att en grundregel i vårt samhälle är att hälsa inte får heta pengar. Då är det ju helt nödvändigt att se till att hemmet inte är hälsovådligt, särskilt när det gäller barnfamiljer. Tanken att småbarn skall vistas i en miljö som inte gruvarbetare accepterar är förfärlig. Strålskyddsinstitutet är oroligt för att radonfaran inte uppmärksammas och framför allt för att den inte åtgärdas så kraftfullt som den ger anledning till. Nu måste vi äntligen se till att problemet löses. Det är ju inte byggnadstekniskt svårt att bygga om ett hus så att alla problem med radonet försvinner. Det gäller att ordna ventilationen så att inga radondöttrar stannar kvar i huset och så att man samtidigt inte släpper ut en mängd dyrbar värme. Tekniken är välutvecklad, installation av ventilationssystem, inkl. värmeväxlare, kostar sällan mer än ca 30 000 kr. Men det kan bli svårt för en familj att klara ränta och amortering på det lånet, när kostnaden läggs ovanpå alla andra. För samhället måste det vara en utgift som man hjälper till med. Jag skulle gärna vilja rikta ytterligare två frågor till bostadsministern. 1. Anser bostadsministern att barnfamiljer skall avstå från att ta bort radonfaran i sina hus, om de inte kan betala? 2. Överväger bostadsministern att införa fördelaktigare villkor för radonlån?

Herr talman! Det är riktigt att cancerkommittén ansåg att gränsvärdena var riktigt satta, men kommittén lade sig, såvitt jag förstår, inte i hur lånen ordnades för att människor skulle kunna bli av med radonfaran. Om cancerkommitténs beräkningar stämmer, kan vi räkna med att det varje dag dör en människa i Sverige, därför att hon har bott i ett radonhus. Det är alltså en oerhört stor fara. Själv är jag ledamot av strålskyddsinstitutets styrelse, och jag kan säga att vi har kommit fram till att det finns ännu större risker än dem cancerkommittén räknar med. Hur som helst är detta ett fruktansvärt problem som vi absolut måste göra någonting åt. Jag är säker på att bostadsministern och jag är överens om att det finns en vilja. Självfallet skall man inte tvinga människor. Först och främst behövs det emellertid upplysning. Människor måste få klart för sig att det är mycket lätt att klara det här problemet tekniskt. Det finns teknik, det är bara att beställa den. Man ordnar en god ventilation i sitt hus, och man ser också till att man får en värmeväxlare, så att den dyrbara värmen inte försvinner. Därmed har man också fått ett hus som är hälsosammare än de flesta hus. Man får ju en god ventilation med värmeväxlare. Det är bra att vidta den här åtgärden. Då finns det inte heller någon anledning för människor att vara oroliga och inte vilja berätta. Annars tror jag bostadsministern har rätt när han säger att människor förtränger det hela, därför att de inte vill att husets värde skall minska eller därför att det är ett obehagligt problem som man inte vill tänka på. Miljöoch hälsoskyddsnämnderna bör nu gå ut med en klar information om att det går att vidta åtgärder. Det finns tekniska lösningar. Sedan kommer man till problemet för de människor som verkligen är trängda ekonomiskt och för vilka 30 000 kr. är mycket pengar, även om det är möjligt att få ett lån. Det är ändå nödvändigt att betala ränta och amortering på lånet. Vi måste således se till att dessa lån blir betydligt fördelaktigare. Jag skulle vilja vädja till bostadsministern att han ser efter i kungörelser och undersöker hur det hela fungerar i praktiken. Bostadsstyrelsen skriver enligt en promemoria som jag har fått från utredningstjänsten: ”I promemorian om radonlån nämndes att bostadslån kan utgå för åtgärder mot radon, men i princip endast för flerfamiljshus. Möjligheterna för ägare till småhus att erhålla s.k. tilläggslån är i praktiken mycket begränsade, eftersom åtgärdernai första hand skall finansieras via den allmänna lånemarknaden. Åtgärder för att minska radondotterhalten är sällan mycket dyra, i flertalet fall kan radonet ventileras bort. Installation av ventilationssystem inkl. värmeväxlare kostar sällan mer än 25 000-30 000 kronor.” Förmedlingsorganet i Falun har meddelat att man lämnar lån mycket sällan. Det är på samma sätt som när en person går till banken, dvs. det blir ingen subvention. Husets värde höjs och därmed måste man börja betala räntor och amorteringar på det.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

Herr talman! En av orsakerna till att man inte skriver så mycket om radonet är kanske att radon inte luktar. Man märker inte av det på samma sätt som man gör när det gäller mögel. Man kan förtränga radonproblemet. Måhända gör man det därför att man tycker att radonet är obehagligt på olika sätt. Således är det, som också bostadsministern säger, väldigt viktigt med upplysning på detta område. Det måste klart upplysas både om faran i detta sammanhang och om det faktum att det är lätt att vidta åtgärder. Sedan till det här med pengarna. Om det är i anledning av radonutredningens uttalanden som cancerkommittén har yttrat sig, måste jag framhålla att de förslag som radonutredningen lade fram inte har genomförts. Utredningen föreslog en subvention på 35 26 när det gäller de aktuella lånen, men någonting sådant har aldrig någonsin beviljats. Det är riktigt som bostadsministern säger — och det låter ju helt fantastiskt — att man får ränteoch amorteringsfria lån. Detta gäller emellertid endast om man har ett småhus som är belånat till sitt fulla värde. Om man har ett hus som är värt 500 000 kr. på marknaden och har lån till detta värde — alltså det högsta som tillåts i sammanhanget — har man rätt att få ytterligare ett lån som är ränteoch amorteringsfritt. Men när marknadsvärdet har ökat på ett sådant vis att detta lån kan låt mig säga gå in som ett vanligt lån på huset, måste man börja betala ränta och amortering på vanligt sätt. De allra flesta småbarnsfamiljer som har ett så högt belånat hus befinner sig i en otroligt svår situation när det gäller att över huvud taget klara sin ekonomi. När man väl har fått sitt ränteoch amorteringsfria lån, har marknadsvärdet på huset ökat, och så måste man börja betala ränta och amorteringar. Man får alltså högre bostadsomkostnader — även om huset självfallet har stigit i värde. Men att huset stigit i värde har man ju inte så stor — Prot. 1986/87:35 glädje av så länge man bor i det. Vad man upplever under den tid som man 25 november 1986 bor i sitt hus är ju att det är väldigt dyrt att bo. FÖRRA. See Jag inser att 30 000 kr. kan förefalla att vara ett väldigt litet belopp när ett hus kostar hundratusentals kronor. Men titta på småbarnsfamiljernas ekonomi! Om en sådan här familj redan har en väldigt hög hyra, kan det vara omöjligt för familjen att bära just denna kostnad. Däremot rör det sig inte om någon stor kostnad för samhället. Jag tror att det föreligger en missuppfattning. Jag skulle således vilja råda bostadsministern — även om det kan verka övermaga — att tala med de förmedlingsorgan som i praktiken lämnar ut sådana här lån. De lämnar också uppgifter av det slag som jag har berört här i kammaren.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

Herr talman! Dagens debatt markerar slutet på en mer än tjugoårig process för att utarbeta en ny bygglagstiftning i Sverige. Man skulle kunna tro att den proposition som förelagts riksdagen och som bostadsutskottet behandlat under cirka ett år — sett utifrån detta tidsperspektiv — skulle innebära att riksdagen fick ta ställning till ett lagförslag som är bättre än nu gällande. Det är med beklagande jag tvingas konstatera att så inte är fallet. Bostadsutskottets behandling har inneburit viktiga korrigeringar i några grundläggande avseenden, men trots detta uppvisar utskottsmajoritetens förslag sådana brister att vi yrkar att det avvisas i sin helhet. Det är ett omfattande betänkande kammaren nu har att ta ställning till, och därför kommer vi moderater att lägga upp debatten så, att Bertil Danielsson och Margareta Gard senare kommer att ta upp bl.a. avsnitten ersättningsbestämmelser, överklagande, gatukostnadsregler, krav på byggnader samt lagen om exploateringssamverkan. Herr talman! I den partimotion som vi väckte i anslutning till regeringens proposition om ny planoch bygglag instämde vi i den mycket skarpa kritik som lagrådet riktat mot propositionen för dess brist på överensstämmelse med Sveriges grundlag. Lagrådet skrev bl.a. i sitt yttrande att det ”nödgas konstatera att förslaget vad avser kommunernas befogenheter att i planbestämmelser reglera markanvändning och bebyggelse knappast torde vara förenligt med grundlagen”. Konstitutionsutskottet framhöll i sitt yttrande KU 1985/86:8 y till bostadsutskottet bl.a. att ”den oklarhet som uppkommit genom att det finns utrymme för att komma till olika tolkningsresultat måste enligt utskottets mening tas i särskilt beaktande. Det är inte acceptabelt att det efter riksdagsbehandlingen kvarstår en osäkerhet om den ifrågavarande lagstiftningens förenlighet med grundlag. Ytterligare överväganden i frågan bör sålunda komma till stånd.” Vid den efterföljande behandlingen i bostadsutskottet tillstyrkte vi moderater att bostadsutskottet skulle ansvara för erforderliga omarbetningar av lagförslaget. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt hade naturligtvis varit att propositionen skickats tillbaka till regeringen. Vårt ställningstagande grundades på en bedömning av tilltron till denna regerings förmåga att utarbeta konstitutionellt godtagbara propositioner. Det faktum att vi deltagit i arbetet att bringa PBL i överensstämmelse med konstitutionen innebär dock på intet vis att vi därmed nu kan godta förslaget som sådant. Att vi säger nej till PBL innebär inte heller att vi anser att nuvarande byggnadslagstiftning bör behållas. Vi är däremot övertygade om att en revidering bör ske genom delreformer. En lagstiftningsrevision av PBL:s omfattning innebär stora risker. Ingen i denna kammare kan, med begäran att bli trodd, hävda att alla konsekvenser av lagstiftningen till fullo kan överblickas. Även lagrådet har insett detta. I dess yttrande heter det nämligen: ”Det är nästan ogörligt att fullständigt överblicka konsekvenserna av varje bestämmelse. Om riksdagen antar förslaget till PBL, får man räkna med att en översyn av olika detaljer kan bli nödvändig efter en tids En lagstiftning, där negativa konsekvenser för den enskilde och dennes rättigheter icke kan överblickas vid beslutstillfället, borde icke kunna antagas i ett rättssamhälle. Det förhållandet att ledamöterna av utskottet kommit till så olika Prot. 1986/87:36 ställningstaganden i fråga om PBL beror, enligt min uppfattning, på att vihar 26 november 1986 olika syn på äganderätten och dess innehåll. AT RE RE RA Socialdemokraterna har under efterkrigstiden genomdrivit en rad lagar och beslut som alla har det gemensamt att de urholkat den enskilda äganderätten — steg för steg. Det är därför logiskt att PBL-förslaget konsekvent innebär en fortsatt urholkning av den enskilda äganderätten. Vi accepterar inte en politik med denna inriktning. Vi har alltid sagt nej till socialism. I vår partimotion angående PBL framhåller vi att ”äganderätten utgör en av den västerländska civilisationens grundpelare”. Jag vill utveckla detta något.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 Det är bl.a. därför som äganderätten garanteras i den europeiska konventionen om mänskliga frioch rättigheter. Enskilt ägande är ett nödvändigt element i och förutsättning för den marknadsekonomi som givit oss vår välfärd.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 Herr talman! PBL är oförenlig med denna grundsyn. En avgörande punkt i vår kritik av PBL gäller systemet med genomförandetider. I 5 kap. 5 § framgår att denna genomförandetid skall vara minst 5 och högst 15 år. Under denna tid krävs mycket starka skäl för att motivera ett avslag på bygglov. Detta har av socialdemokraterna tagits till intäkt för att hävda att byggrätten stärks med PBL. Även centern har anslutit sig till denna ståndpunkt, vilket framgår av utskottsmajoritetens skrivning på s. 46 i betänkandet. Utskottsmajoriteten vågar t.o.m. påstå att markägarens ställning efter genomförandetidens utgång och med outnyttjad byggrätt blir bättre än enligt gällande lag. Till stöd för denna ståndpunkt tycks majoritetspartierna i utskottet framföra två argument, nämligen att byggnadsförbuden avskaffas och att byggnadsnämnden kan bevilja byggnadslov även efter genomförandetidens utgång. Visst avskaffas begreppet ”byggnadsförbud”. Men vad utskottsmajoriteten sysslar med är ingenting annat än en lek med ord. I dagens lagstiftning kan en kommun införa byggnadsförbud i ett område där man exempelvis anser att planen blivit omodern. Kommunen kan via dispens meddela byggnadslov när detta anses lämpligt. Byggnadsförbudet skall följas av ny plan. Enligt PBL-förslaget fortsätter visserligen planen att gälla även efter genomförandetidens utgång, men kommunen kan när som helst upphäva planen och därmed förhindra t.ex. en nybyggnad på en tomt. Fastighetsäga 5 ren får ingenting att säga till om. Hans eller hennes rätt att få bygga blir helt beroende av kommunalpolitikernas tyckande. I en lagstiftning som inte innefattar en absolut rätt för den enskilde att bygga finns självfallet inget behov av bestämmelser om förbud mot att bygga. Att framställa detta som något för den enskilde positivt är inte bara fel — det är också djupt vilseledande. Det vore, herr talman, detsamma som att säga till Sveriges bilister: Nu blir det lättare att parkera eftersom vi tagit bort alla parkeringsförbud — samtidigt som man underlåter att lämna följdupplysningen att en annan samtidig bestämmelse innebär att bilkörning när som helst kan förbjudas. Genomförandetider är ett ensidigt system. Kommunen får fördelar och de enskilda markoch husägarna alla nackdelar. Det har i vårt land varit vanligt att föräldrar köpt en tomt eller gjort en avstyckning till barn eller barnbarn. PBL förbjuder inte detta. Men det gäller att bygga under genomförandetiden om man vill vara säker på att få sitt hus, ty därefter är det kommunen som bestämmer. Det kan bli svårare och dyrare för en fastighetsägare att få fram kapital till sitt bygge. I dag kan en tomt utgöra säkerhet för lån, men så blir inte fallet om PBL genomförs. Tomten får ett belåningsvärde först när den bebyggs. Företag har i dag ofta planlagd reservmark för att vid behov snabbt kunna bygga ut sin kapacitet. Med genomförandetider kan man inte vara säker på att få bygga när genomförandetiden gått ut. Av tidsskäl nöjer jag mig med dessa exempel på vilka nackdelar och vilken osäkerhet systemet med genomförandetider innebär — för den enskilde. Herr talman! Vi moderater säger nej till genomförandetider. Vi anser att faställda planer skall gälla utan tidsbegränsning. Självfallet måste dock planer kunna ändras. Utgångspunkten skall då vara att kommunen betalar full ersättning för förlorad eller minskad byggrätt. Vid planändring kan kommunen behöva tillgripa byggnadsförbud. Centerns och socialdemokraternas utskottsrepresentanter hävdar på s. 45 i betänkandet att det inte går att ”bygga en från enskild synpunkt rättssäker ordning på nybyggnadsförbud. Bl. a. medför dessa ingen ersättningsrätt och det måste — även med en mer restriktiv tillämpning när det gäller att förlänga nybyggnadsförbud — vara ovisst hur lång tid det kan ta att utarbeta ändrade planer.” Detta påstående är helt felaktigt under förutsättning att man — som vi moderater — anser att kommunen skall betala en markägare full ersättning för förlorad eller minskad byggrätt. Då kan man kräva att kommunen inom två år från byggnadsförbudets införande skall ha antagit en ny plan. Enligt vår uppfattning skall byggnadsförbudet dessutom inte kunna förlängas, och har en ny plan inte antagits inom två år träder den gamla planen åter i kraft. Detta innebär förvisso att man sätter viss press på kommunerna men också, vilket jag tror är helt nödvändigt, att kommunalpolitikerna tvingas ta det fulla ekonomiska ansvaret för sina beslut. Vad gäller den översiktliga planeringen innebär propositionen att hela Sveriges yta skall få en form av planstatus genom att översiktsplanerna göra obligatoriska för alla kommuner och för hela kommunen. I bostadsutskottets arbete med att försöka få PBL-förslaget i överensstämmelse med grundlagen har förändringar vidtagits i 1 kap. 3 §. Där utsägs nu att översiktsplanen inte är bindande för myndigheter och enskilda. Bostadsutskottets förslag till ändringar omfattade även bl.a. 4 kap. 1§. Utskottet förordade bl.a. följande skrivning: ”Av planen skall framgå 1. grunddragen i den avsedda användningen av markoch vattenområden”.

Risken är uppenbar att översiktsplaner, i vilka skall framgå grunddragen i fråga om den avsedda användningen av markoch vattenområden samt i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, kommer att styra byggandet utanför planlagt område oavsett lydelsen i 1 kap. 3 §. Eftersom översiktsplanernas detaljeringsgrad sannolikt ökar med tiden ökar också riskerna för en sådan utveckling. En sådan lagstiftning bör inte antagas av riksdagen. All erfarenhet visar att behovet av översiktlig planering varierar från kommun till kommun, från tid till annan. Det är därför fel att göra den översiktliga planeringen obligatorisk samt föreskriva dess utformning på ett så detaljerat sätt som skett. En frivillig översiktsplanering — som ett av flera beslutsunderlag, där olika utvecklingsalternativ skisseras — är enligt vår uppfattning en mycket bättre lösning. Jag vill här något beröra frågan om regionplanering i Stockholms län. Stockholms läns landsting har i dag, som enda landsting i Sverige, lagreglerad skyldighet att svara för den övergripande regionala planeringen i länet. Förklaringen till detta är främst historisk och sammanhänger kanske främst med Stockholms stads behov under tidigare perioder av att bereda invånarna bostäder, något som inte ansågs kunna ske innanför de egna gränserna. En annan bidragande faktor var att kranskommunerna tidigare ansågs alltför ekonomiskt svaga för att själva kunna bekosta den kommunaltekniska och Övriga service som expansionen krävde. Situationen är som bekant väsentligt annorlunda i dag, med stagnerad befolkningsutveckling i Stockholm och, i flertalet fall, bärkraftiga kommuner även utanför huvudstaden. Regionplaneringen i Stockholms län har också kommit att i många fall sakna den primärkommunala förankring som krävs för att ge planeringen genomslagskraft. Landstinget har emellanåt kommit att uppfattas som en verklighetsfrämmande överkommun. I propositionen anges att den särskilda lagen föreslås bli ersatt med en ny lag anpassad till PBL:s regelsystem. Vi moderater anser att regionplaneringen i Stockholms län nu måste bli ett frivilligt, gemensamt åtagande för kommunerna inkl. landstinget som huvudman för kollektivtrafik och sjukvård. Lagreglerna för regionplanering i Stockholms län bör utformas på samma sätt som för övriga län i landet och så att de möjliggör frivillig samverkan mellan länets kommuner och landstinget. Ett frivilligt, gemensamt regionplaneåtagande för kommunerna även i Stockholms län skulle inte bara innebära minskad planeringsbyråkrati utan också ge erforderliga planeringsinsatser behövlig genomslagskraft i den kommunala verksamheten. Riksdagen bör därför upphäva lagen angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län. Herr talman! PBL-förslaget innebär att ett helt nytt planinstitut, kallat områdesbestämmelser, införs. I 5 kap. 16 § heter det: ”För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås — — —.” Kom sedan inte och påstå att översiktsplanen inte kommer att verka styrande på markanvändningen! Trots att kommunen ges rätt att med områdesbestämmelser kraftigt inskränka markägarnas möjligheter att nyttja sin mark innefattar förslaget inte någon inlösensskyldighet för kommunen i dessa fall. Vi moderater godtar inte den inskränkning i den enskilda äganderätten som systemet med områdesbestämmelser kan innebära. I dagens plansystem finns stadsoch byggnadsplaner. Dessa begrepp utmönstras i PBL-förslaget och ersätts med eft planinstitut, detaljplan. Samtidigt får kommunerna än större möjligheter att styra och detaljreglera markanvändningen. I detaljplan för bostadsbebyggelse får kommunen exempelvis lägga fast andelen lägenheter av olika slag samt lägenhetsstorlekarna. Man kan vidare förbjuda eller ytbegränsa livsmedelshandel med hänsyn till, som det heter, ”lämplig samhällsutveckling”.

Antag att en livsmedelsbutik som etableras genom nytänkande, skicklig ledning och konkurrenskraftig prissättning blir så framgångsrik att en konkurrent slår igen. En sådan etablering kan med föreliggande lagförslag förhindras. Det är nämligen kommunen och inte konsumenterna i sitt fria köpval som avgör vad som är ”lämplig samhällsutveckling” och om en etablering får ”starkt negativa effekter på butiksstrukturen”. Det finns redan i dag exempel där kommuner gynnat vissa företag eller befintliga butiker. Riskerna för dylikt godtycke och maktmissbruk ökar med PBL. Det faktum att det i ett område redan finns en eller flera livsmedelsbutiker kan aldrig utgöra motiv för att kommunen skall få rätt att vägra en fastighetsägare att i en affärsfastighet inrätta en livsmedelsbutik — varken ur äganderättseller konsumentsynpunkt. I propositionen föreslås att bygglovsplikten skall kunna minskas med hjälp av områdesbestämmelser. Det har från socialdemokratisk sida tagits till intäkt för att påstå att det blir lättare för den enskilde att få bygga när PBL införts. Detta är en sanning med modifikation. Någon rätt för den enskilde föreligger inte — endast en rätt för kommunen att, när kommunalpolitikerna så vill, minska bygglovsplikten. Bostadsutskottets majoritet har även i denna del gjort förändringar i lagförslaget. Förändringen innebär att ”mindre omoch tillbyggnad av enoch tvåbostadshus i områden utan samlad bebyggelse befrias från bygglovsplikt genom ett direkt stadgande i PBL”. Från centerns sida har denna förändring framställts som en betydande framgång i partiets strävan att göra det lättare för människor att bygga i glesbygd. Visst vore det bra om centern i detta fall hade rätt. Men blir det så om utskottsmajoritetens förslag bifalles? Svaret är dess värre nej. Som så ofta i detta lagförslag försöker man ge intryck av minskad reglering och lättnader för den enskilde. Varje lättnad, skenbar eller verklig, tas emellertid tillbakai — Prot. 1986/87:36 någon annan paragraf.

Centerns s.k. framgång är mer semantisk än reell. Vi moderater vill åstadkomma en verklig förbättring när det gäller rätten att bygga utanför planlagt område. Om en kommun av något skäl vill reglera byggandet skall detta ske genom att detaljplan upprättas. Därmed kan man klart och entydigt fastlägga kommunens och den enskilde fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter. För övriga områden, dvs. all icke detaljplanelagd mark, kan man slopa lämplighetsprövning och bygglov för enoch tvåbostadshus och motsvarande. Först med en sådan lagstiftning får den enskilde en rätt som gör att man kan tala om att det blir lättare att bygga. Centerns och socialdemokraternas system med tidsbegränsade byggrätter kräver vissa övergångsregler. Dessa återfinns i förslagets 17 kap. Av 4 § framgår bl.a.: ”I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som fastställts efter utgången av år 1978, skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 § vara fem år, räknat från ikraftträdandet. I fråga om övriga planer och bestämmelser som avses i första stycket skall genomförandetiden anses ha gått ut.” Det betyder att exempelvis den markägare som har en obebyggd tomt i en plan från 1985 måste se till att han bygger innan den 1 juli 1992. Då går nämligen genomförandetiden ut, och det ger kommunen rätt att utan något som helst hänsynstagande till den enskildes intressen upphäva planen. För de tiotusentals ägare till obebyggda tomter i planer fastställda före 1979 gäller det verkligen att vara snabb i vändningarna om man vill vara säker på att få bygga. Redan den 1 juli nästa år riskerar nämligen dessa ägare att deras dröm att bygga ett eget hem eller en sommarstuga stoppas av kommunen genom ett snabbt upphävandebeslut. Många års sparande kan bli utan värde. Herr talman! Den genomgång av utskottsmajoritetens förslag som jag här gjort visar entydigt att kommunernas, dvs. kommunalpolitikernas, makt ökar, medan den enskilde fastighetsägarens rättigheter och inflytande minskar. Så är fallet vad beträffar genomförandetider, översiktsplaner, områdesbestämmelser, detaljplaner och bygglovsplikt. PBL-förslaget, såsom det ser ut efter centerns och socialdemokraternas samskrivning i bostadsutskottet, kan inte accepteras av något parti som i handling vill slå vakt om och stärka den enskilda äganderätten. Herr talman! Jag yrkar avslag på bostadsutskottets hemställan i betänkandet 1986 87:2 och bifall till den till 9 detta betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Den nuvarande bygglagstiftningen är svåröverskådlig. I byggnadsstadgan återfinns en mängd regler som borde finnas i en samlad förordning. Lagstiftningen är också otidsenlig, bl.a. därför att den inte reglerar den översiktliga planering som nästan alla kommuner bedriver. Det saknas t.ex. lagregler för medborgarinflytande över denna planering. Bygglagstiftningen berör i hög grad den enskildes intressen. Det understryker ytterligare vikten av en enkel lagstiftning som är lätt att överblicka. Det får inte råda några oklarheter t.ex. om vilka åtgärder som kräver byggnadslov. Som anförs i folkpartiets partimotion är det angeläget att en ny och modern planoch bygglag kan komma till stånd. De långvariga byggnadsförbuden är ett av flera tecken på att det nuvarande regelsystemet är föråldrat. Folkpartiet anser därför inte att den gällande bygglagen kan ligga till grund för enbart ett successivt reformarbete. Det måste starkt understrykas att utgångspunkten för en planoch bygglag måste vara den enskilda människans rätt att förfoga över sin egendom. Det är bara med stöd av lagen som den enskilde kan hävda sin rätt gentemot myndigheter. När de allmänna intressena måste göra sig gällande skall rimliga ersättningsregler garantera kompensation. På dessa punkter har det förslag som socialdemokraterna och centern arbetat fram betydande oklarheter och brister, framför allt därför att den enskildes ställning gentemot de allmänna intressena försvagas. I folkpartiets reservation framhåller vi speciellt konsekvenserna av förlorad byggrätt samt ersättningsreglerna. Under utskottsarbetet har några förbättringar föreslagits, framför allt vad gäller kraven på bygglov utanför tätbebyggelse. Förbättringarna är dock enligt folkpartiets uppfattning långt ifrån tillräckliga. De förändringar som måste komma till stånd är så pass omfattande att folkpartiet yrkar på att propositionen avslås och att regeringen ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett omarbetat förslag. Socialdemokraterna och centern har gjort det möjligt för kommunerna att begränsa byggrätten för den enskilde ända ned till fem år. Den föreslagna minimitiden är för många fastighetsägare alldeles för kort för att möjliggöra genomförande av byggrätten. Inskränkningen i byggrätten kan på ett mycket negativt sätt påverka den enskildes möjligheter att bygga på sin tomt. En sådan starkt reducerad byggrätt kan medföra att en del fastighetsägare, som har hunnit bygga inom fem år, blir helt tillgodosedda, medan deras grannar, som haft olika förhinder och inte hunnit bygga, förlorar sin byggrätt. Detta kan skapa en betydande orättvisa människor emellan. Det nu föreliggande förslaget ger dessutom markägaren en mycket svag ställning också efter det att genomförandetiden gått ut. Några exempel: Svårigheter kan uppstå för personer som inte har kunnat använda sin byggrätt på grund av arbetslöshet eller sjukdom under en viss period. Efter genomförandetidens slut har kommunen rätt att ensidigt häva byggplanerna. Kort genomförandetid kan också försvåra vid generationsväxling. En villatomt som avstyckats från exempelvis föräldrarnas mark är givetvis ofta — Prot. 1986/87:36 inte aktuell att bebygga inom en så kort tid som fem år. 26 november 1986 Som exemplen visar kan konsekvenserna bli allvarliga för den enskilde, = detta speciellt om den aktuella kommunen har skiftat politisk majoritet under genomförandetiden och det tidigare varit politisk strid om byggplanen. Folkpartiet kräver att en lång genomförandetid för byggrätten införs. Vi anser att genomförandetiden normalt bör sättas till minst 15 år och att någon Övre gräns inte bör anges i lagstiftningen. Kommunerna kan med vårt förslag fastställa rätten för den enskilde att bebygga mark till en mycket lång tidsperiod, exempelvis 20 år, 30 år, osv. När det gäller ersättningsreglerna är folkpartiets principiella ståndpunkt att äganderätten skall ges en stark ställning. Det innebär att det inte är rätten att använda mark för bebyggelse utan inskränkningar i denna rätt som behöver motiveras. Därav följer att sakägare som på grund av hänsyn till allmänna intressen drabbas av inskränkningar i sin äganderätt bör ha rätt till ersättning. Folkpartiets krav är att alla stadsplaner som är antagna efter utgången av år 1978 eller senare skall, till skillnad från vad som föreslås i regeringens proposition, ges en giltighet på ytterligare minst tio år fr.o.m. PBL:s ikraftträdande. Folkpartiet hävdar vidare att om kommunerna ges rätt att häva ännu äldre planer, dvs. planer från 1978 och tidigare, skall detta ovillkorligen kopplas till bättre ersättningsregler för de markoch fastighetsägare som drabbats. Reglerna i socialdemokraternas och centerns förslag beträffande planer som fastställts 1978 och tidigare är enligt folkpartiets mening alldeles för snävt utformade. Markägarna kan enbart i vissa fall erhålla ersättning, exempelvis om ”området till större delen är bebyggt i huvudsak i enlighet med planen”. Det är också helt ohållbart att, såsom föreslås, alla möjligheter att erhålla ersättning skall upphöra efter 1992. Markägarna riskerar här inte bara sin byggrätt, utan de förlorar också möjligheten till ersättning. Enligt folkpartiets uppfattning skall en markägare ha rätt att förhandla om kompensation för förlorad byggrätt vid det tillfälle kommunen ändrar planen till hans nackdel, och denna rätt skall inte begränsas till att gälla enbart före år 1992. Enligt folkpartiets uppfattning måste markägarnas skydd radikalt förbättras i Öövergångsreglerna till en omarbetad PBL. Garantiregeln måste förbättras, så att den ger sakägarna ett ekonomiskt skydd som motsvarar det som i övrigt bör gälla för de kvalificerade ersättningsfallen i PBL, dvs. sakägarna skall inte heller i dessa fall utan ersättning behöva tåla mer än bagatellartat intrång i sina rättigheter enligt de äldre planerna. Detta är en viktig princip, och dess förverkligande torde dessutom vara nödvändigt av hänsyn till Sveriges förpliktelser enligt Europarådskonventionen, såsom också lagrådet antytt i sitt yttrande. Herr talman! Jag vill nu ta upp PBL:s förslag till inlösen efter genomförandetidens utgång. Enligt 6 kap. 24 § andra stycket i lagförslaget avses kommunen efter genomförandetidens utgång få rätt att lösa in mark som inte har bebyggts i 11 huvudsaklig överensstämmelse med en detaljplan. Folkpartiet anser att kommunerna inte bör ges en sådan lösenrätt. Anledningen till att en plan inte har genomförts kan vara att planen varit så utformad att den har varit svår att förverkliga. Det kan också finnas skäl till att markägaren inte bebyggt sin mark, t.ex. att han velat spara den för sina barn eller andra anhöriga. Markägarens motiv bör kunna prövas mot de motiv som kommunen kan ha för att vilja lösa in marken. Kommunen bör därför vara hänvisad till att ansöka om expropriationstillstånd, varvid dess behov av marken bör vägas mot markägarens synpunkter. Folkpartiet avvisar därför helt lagförslaget på denna punkt. När det gäller utformningen av föreskrifter till byggnadslagstiftningen m.m. har folkpartiet i partimotion 1984/85:2801 framhållit att bostadsmarknaden är en av de mest reglerade sektorerna i samhället. Det finns sålunda en rad statliga och kommunala instrument som alla styr byggandet i olika avseenden. Det gäller t.ex. bostadslångivningen, förvärvsoch förköpslagstiftningen, markoch anbudsvillkor samt bostadsanvisningslagen. Sammantaget har regelsystemet nu blivit så omfattande och så svåröverskådligt att en tillfredsställande överblick kan vara svår att göra. Utvecklingen har gått så långt att regelverket helt enkelt blivit otympligt. Det finns en uppenbar risk att det blir så detaljerat att de väsentliga regleringarna skyms av oväsentligheter och smådetaljer. Svensk byggnorm utgör enligt folkpartiets mening ett talande exempel härpå. Förutom att den ökande regelfloran i Svensk byggnorm skapar ett omfattande och svåröverskådligt regelsystem medför den också ökade kostnader för bostadssektorn — kostnader som den boende till sist får betala. Det går dock att komma till rätta med dessa problem. I det uppmärksammade Uppsalaexperimentet ”Försök till byggande med mindre normer” lyckades byggföretagen pressa byggnadskostnaderna högst väsentligt. Resultatet från anbudstävlingen visade bl.a. att hyrorna i nya lägenheter skulle kunna sänkas med upp till 55 kr. per kvadratmeter genom en mer flexibel tillämpning av gällande byggnormer. Det som nu har redovisats leder mig till slutsatsen att utformningen av byggnormen måste ses över. Utgångspunkten bör härvid vara att regleringen endast skall omfatta sådana krav som är nödvändiga med avseende på de boendes hälsa och säkerhet. Dessutom bör normen reglera energifrågor och frågor om handikapptillgänglighet. Övriga regler borde i hög grad kunna prövas om de kan utmönstras ur byggnormen. Regeringen borde här ta initiativ till en översyn enligt folkpartiets motionskrav, inte minst för att pressa byggnadskostnaderna. Herr talman! Kravet på bygglov bör för den enskilde ytterligare kunna minskas. En ny planoch bygglag bör bygga på principen att en ny bebyggelse skall lämplighetsprövas utifrån i lagen angivna allmänna grunder. Inom områden som inte detaljplanelagts bör sålunda bygglov beviljas, om de i lagen angivna generella kraven är uppfyllda. Utgångspunkten bör således vara att bygglov skall beviljas, såvida inte starka skäl talar däremot. Möjligheterna för kommunerna att besluta att åtgärder får vidtas utan krav på bygglov bör utökas väsentligt. Det skallt.ex. alltid vara möjligt att besluta att garage, förråd, bastu osv. skall få byggas utan lov. Alla skall ha rätt att göra mindre tillbyggnader eller mindre ombyggnader, även om fastigheten — Prot. 1986 86:80 föreslås en ändring i 5 kap. 25 §i ; äg ä å . Enny planoch PBL, så att underrättelse delges dem som omfattas av samrådsskyldigheten i bygklag; hu ni S kap. 208. SE a Det finns enligt folkpartiets uppfattning inte grundad anledning att begränsa den kommunala underrättelseskyldigheten i samband med upprättande av detaljplan på det sätt som föreslås i propositionen. Inte endast hyresgästföreningen utan även sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av planförslaget skall underrättas om utställningen av planförslaget. Övriga sammanslutningar som har ett väsentligt intresse av planförslaget kan t.ex. vara miljögrupper, naturvårdsföreningar, köpmannaföreningar och villaägarföreningar. När det gäller besvärsrätten i fråga om planbeslut får jag anföra följande. Enligt 13 kap. 5 § i regeringens lagförslag får endast den anföra besvär över beslut i frågor om detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan som skriftligen har framfört synpunkter under den tid planförslaget varit utställt. Den som av någon anledning inte framfört några synpunkter, t.ex. därför att han inte känt till utställningen, förlorar således alla möjligheter att påverka planförslaget. Inte ens uppenbara övergrepp på sina rättigheter kan han eller hon få korrigerade genom att föra talan hos länsstyrelsen. En sådan inskränkning i den traditionella svenska rätten att få överklaga en myndighets beslut är oacceptabel. Var och en som är berättigad att delta i samråd om planförslaget bör också ges rätt att anföra besvär till länsstyrelsen, oavsett om han anfört synpunkter tidigare eller ej. Detta bör vara en självklar utgångspunkt för regeringen. Även i den här frågan bör regeringen således återkomma med ett nytt förslag i planoch bygglagen. De här nämnda frågeställningarna är några exempel på de nackdelar och oklarheter som står att finna i centerns och socialdemokraternas gemensamma förslag till ny planoch bygglag. Herr talman! Folkpartiet yrkar avslag på förslaget och kräver att det återremitteras till regeringen för ytterligare beredning och omarbetning. Jag yrkar som en konsekvens av detta bifall till folkpartiets reservation 2.